Herr talman! Hadar Cars har frågat näringsministern om regeringen är beredd att medverka till att konkreta hjälpinsatser på kärnsäkerhetsområdet kommer till stånd i Östeuropa. Hadar Cars har också frågat om och på vilket sätt regeringen vill förbättra informationen till allmänheten om strålningsrisker. Göthe Knutson har frågat mig om jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder för att försöka förhindra kärnkraftsolyckor på andra sidan Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på båda interpellationerna. Jag avser nu att besvara dem i ett sammanhang. De rapporter vi fått de senaste månaderna om säkerhetsläget vid kärnkraftverken i bl.a. Sosnovyj Bor och Ignalina inger oro och ger med rätta anledning att ställa frågan vilka omedelbara åtgärder som kan vidtas för att förbättra situationen. Samtidigt är det viktigt att understryka att rapporterna om situationen vid dessa kärnkraftverk bl.a. kommer från svenska expertgrupper som redan nu arbetar med att kartlägga och prioritera angelägna säkerhetsförbättringar där. Hösten 1991 avsattes sammanlagt 15 milj.kr. för att inleda ett kärnsäkerhets och strålskyddssamarbete i Östersjöområdet, särskilt med de baltiska staterna. Kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet fick i uppdrag att ansvara för denna inledande fas av samarbetet. SKI och SSI besökte i december 1991 samtliga berörda stater, i några fall tillsammans med företrädare för den svenska kärnkraftsindustrin. I samband med dessa besök träffades principöverenskommelser om samarbete med Estland, Lettland och Litauen. SKI har dessutom sedan tidigare inlett samarbete med den ryska säkerhetsmyndigheten. Inom de samarbetsområden som överenskommits med de baltiska staterna utformas för närvarande konkreta projekt där svenska kunskaper och erfarenheer bl.a. skall kunna komma till nytta vid uppbyggnad av lagstiftning och oberoende strålskydds och säkerhetsmyndigheter. Vidare omfattas åtgärder för att förbättra säkerheten vid kärnkraftverket i Ignalina i detta arbete. I förra veckan redovisade SKI och SSI samt flera av de företag som deltar i det inledande kärnsäkerhetsoch strålskyddssamarbetet i Östersjöregionen arbetsläget vid en diskussion på miljö och naturresursdepartementet. Vid detta tillfälle presenterades bl.a. ett antal akuta säkerhetsåtgärder som bör genomföras vid de aktuella kärnkraftverken och förslag till möjliga svenska insatser i sammanhanget. Dessa frågor har hög prioritet i regeringens plan för östsamarbetet, och finansieringen av angelägna insatser på kärnsäkerhets och strålskyddsområdet kommer att behandlas inom ramen för det föreslagna programmet för Centraloch Östeuropa som redovisats i budgetpropositionen . Sedan tidigare deltar Sverige genom SKI i ett flernationellt projekt som syftar till att analysera säkerheten vid de s.k. RBMK-reaktorerna. Detta är den typ av reaktor som havererade i Tjernobyl och som också finns i drift i Sosnovyj Bor i Detta projekt liksom övriga insater på kärnsäkerhetsområdet från de västliga industriländerna gentemot Central och Östeuropa samordnas av en särskild arbetgrupp inom den s.k. 24-gruppen . Arbetsgruppen leds av EG som också driver samarbetsprojekt i egen regi. Samordningen inom G-24 syftar i första hand till att optimera de insatser som görs från enskilda länder för att undvika dubbelarbete och att åstadkomma kostnadseffektiva insatser inom för mottagarlandet prioriterade områden. I samordningen ligger också att söka finna investeringsmöjligheter genom nationella och internationella institutioner för sådana kapitalkrävande projekt som bedöms ha särskilt hög prioritet i säkerhets och energiförsörjningssammanhang. Regeringen beslutade strax före jul att bidra med 6 milj.kr. till en samordnad insats inom G-24 för att täcka Bulgariens kostnader för importerad elektricitet. Anledningen till denna insats var att ett par reaktorer vid kärnkraftverket Kozloduy måste stängas av säkerhetsskäl och att Bulgarien därigenom kom att drabbas av en akut elbrist under innevarande vinter. Sverige liksom övriga länder som inlett eller planerar samarbetsprojekt i Öst och Centraleuropa redovisar dessa för den övriga G Därutöver kommer under våren 1992 särskilda projektkommittéer att inrättas för att samordna insatser, riktade bl.a. till ett visst mottagarland eller mot en viss typ av reaktorer. G-24 driver sålunda inte ett eget kärnsäkerhetsprogram, och i samarbetet inom gruppen förutsätts att de insatser som görs av enskilda länder eller grupper av länder skall ske på mottagarlandets villkor och inte uppfattas som något påtvingat. Samtidigt är det en gemensam och global angelägenhet att förhindra att ytterligare kärnkraftsolyckor inträffar. När det gäller Hadar Cars fråga beträffande information till allmänheten om strålningsrisker vill jag säga följande. Uppgiften att sprida information om strålskydd samt om strålning och om dess egenskaper och användningsområden åvilar SSI. SSI har för innevarande budgetår avsatt nära 3 milj.kr. för detta ändamål och har i sin anslagsframställning för den närmaste treårsperioden ytterligare understrukit behovet av ökad information.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för ett klart och koncist svar på mina frågor. Det är bra att Sverige engagerar sig kraftfullt för att öka säkerheten i de östeuropeiska kärnkraftverken. De rapporter som vi tidigare fått om tillståndet vid dessa verk har varit mycket oroande. Jag tycker också att det är bra att Sverige i det här avseendet samarbetar med andra länder, framför allt EG-länderna och Förenta staterna inom G-24 gruppen, för att åstadkomma en höjning av säkerheten. Jag noterar med tillfredsställelse de samtal som statsminister Bildt har fört i Förenta staterna kring den här frågan. Samtidigt vill jag understryka vikten av att man undviker allt som kan uppfattas som byråkratisk långhalning i kontrollrummen. I de utsatta kärnkraftverken finns det ingen plats för några långbänkar. Åtgärderna, säger miljöministern, skall finansieras inom ramen för det svenska samarbetet med Östeuropa. Jag har ingen annan åsikt. Men jag vill gärna fråga om det finns risk för finansiella begränsningar när det gäller Sveriges medverkan i arbetet för att ge tillfredsställande säkerhet åt kärnkraftsreaktorerna i öst. Åtgärderna har hittills inte kostat så mycket pengar. Det har mest varit fråga om studier och rört sig om några tiotal miljoner. Om man skall gå från studier till konkreta åtgärder, kommer kostnaderna att bli mycket omfattande. Jag vill gärna veta om det finns någonting i det här paketet på 3 miljarder som hjälp till Östeuropa öronmärkt för arbetet rörande säkerhetshöjande åtgärder inom kärnkraftverken. Det finns, såsom jag har uppfattat det, i dessa verk en betydande brist på reservdelar som är nödvändiga för att driften skall kunna fortsätta. Det har rätt länge varit svårt att komma över sådana reservdelar, sammanhängande med det eländiga sovjetsystemet. Under senare tid har svårigheterna ökat. Det har resulterat i ett ganska omfattande hemsnickeri i de östeuropeiska kärnkraftverken. Man tillverkar själv de reservdelar som man inte kan få från de ursprungliga leverantörerna. Det är lika oroande som om ett modernt flygplan av typ DC 10 skulle lappas och lagas med pirattillverkade reservdelar. Det är precis vad som nu sker i kärnkraftverken i Östeuropa. Jag kan inte se att det finns någon tillfredsställande lösning på dessa problem. Jag vill fråga om statsrådet i det avseendet har en annan uppfattning och om han är mera optimistisk än jag. Vad vi nu håller på med är att försöka avvärja konsekvenserna genom att modernisera hela elledningssystemen inom anläggningarna, genom att bygga brandmurar, installera översvämningsskydd, osv. Allt detta är bra. Det kan inebära att en liten olycka inte leder till en stor, med betydande radioaktivt utsläpp som också kan drabba Sverige. Men det skulle behövas något av ett underverk för att dessa kärnkraftverk, även med de åtgärder som vi är beredda att sätta in, skulle kunna få en säkerhet påminnande om de svenska anläggningarnas. Vad vi kan göra är endast att minska de omedelbara riskerna. Något totalansvar för säkerheten kan varken Sverige, svenska kärnkraftstekniker eller någon annan ta. Om stastrådet delar min uppfattning i det här avseendet, att riskerna för olyckor är bestående, uppstår naturligtvis en fråga om vi bör medverka till att dessa reaktorer stängs av för gott. Det kan man inte göra med detsamma. I första hand måste man försöka höja den säkerhet som i dag är mycket otillfredsställande för att verken skall kunna klara ytterligre någon drift. Det finns ingenting som omedelbart kan ersätta elen från dessa verk. Min fråga är alltså om inte statsrådet anser att vi långsiktigt bör eftersträva att se till att dessa osäkra anläggningar stängs av för gott. I så fall vore det intressant att höra om statsrådet har ägnat några tankar åt frågan hur Sverige skulle kunna medverka till att ersätta de verk som måste stängas av med nya och säkrare anläggningar. Det behöver inte vara kärnkraftsanläggningar, det kan vara anläggningar av annan karaktär. Har statsrådet ägnat tankar åt frågan om eventuell svensk medverkan i hur elen från de osäkra kärnkraftverken skall kunna ersättas? Jag anser att det vore värdefullt att få statsrådets kommentar till dessa frågor.

Herr talman! Det var många kompletterande frågor. Jag har förståelse för det, eftersom detta är ett mycket stort ämne att hantera. Jag skall försöka att besvara så många frågor som möjligt, i den mån det finns några svar. Vi långhalar inte den här frågan på något sätt, men ett av problemen är ju att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det är svårt, eftersom det inte alltid finns någon helt kapabel motpart att kommunicera med. Vi har emellertid fått en betydande tillgång till information genom de besök som har gjorts av SSI, SKI och även av olika företag som är intresserade av området. Hjälpinsatserna kan gälla t.ex. utbildning, som vi har särskildt uppbygga institutioner för i Sverige. När det gäller finansiering pågår det en särskild beredning inom regeringskansliet med anledning av den miljard till Öst och Centraleuropabistånd, som vi talade om. Som jag sade i svaret ingår kärnkraftssäkerheten som ett prioriterat område. Beredningsarbetet är ännu inte slutfört, så därför kan jag inte precisera ramarna. Vi har begärt att SSI och SKI så snart som möjligt skall presentera så konkreta och handfasta planer som det går att åstadkomma. Det är fråga om mycket omfattande kostnader, om vi går in för de mest avancerade biståndsmetoderna. Jag kan som exempel nämna att om det handlar om ombyggnad av reaktorer rör det sig om mångmiljardbelopp. Därför är det viktigt att också fler kopplas in. Det här är en av bakgrunderna till att statsministern tog upp dessa frågor i USA. Detta är inte en angelägenhet enbart för Europa -- och än mindre för enbart Sverige --, utan det är en global angelägenhet att försöka komma till rätta med detta problem. Man måste försöka knyta de olika finansieringsmöjligheter som finns till det arbete som skall utföras. Vid sådana mindre insatser som t.ex. att utveckla kompetens och säkerhetskultur, bygga upp myndigheter och den typen av näraliggande, mycket elementära, konkreta insatser handlar det inte om så gigantiska belopp. Sverige skall naturligtvis i först hand satsa på att göra det bästa möjliga av de mest akuta säkerhetsförbättringar, som ju ofta är beronde av att det finns människor som är kunniga på området. Kunskap är ett av problemen. När Sovjetunionen lämnar Litauen finns det över huvud taget inte kvar några experter där. Jag har hört talas om att det kommer att bli en person med kunnande kvar. Jag vet inte om det är korrekt, men det är så häpnadsväckande att man inte tror att förhållanden av den här typen existerar i verkligheten. Det gäller då att man hjälper till och stöttar de människor som kan och är beredda att göra arbetet, så att de känner sig tryggare i sin situation. Beträffande den här stora principiella frågeställningen vill jag säga att den som under rådande situation inte är beredd att göra en insats i österled, när vi nu har möjlighet att ta del av denna situation, måste vara en utpräglad cyniker. Man kan inte frånsäga sig det ansvaret, och det gäller inte bara för länder i närheten, utan det gäller faktiskt på ett globalt, internationellt plan. Några av er har tangerat de gamla konfliktfrågorna, dvs. om man skall bygga nya reaktorer för att ersätta de gamla. Situationen är att den frågan inte är aktuell. Behovet av de resurser som är nödvändiga för att försöka skapa någorlunda hyggliga säkerhetsförhållanden kring de reaktorer som över huvud taget kan drivas vidare är i sig så gigantiskt att redan detta kräver enorma finansieringskällor, vilka inte står till förfogande hur enkelt som helst. Dessutom talar tiden för att vi skall satsa på säkerhetshöjande åtgärder i befintliga anläggningar. Nästa steg blir ombyggnader, men då handlar det om miljardbelopp. Jag har tagit del av nedteckningar från det som sades i Morgonekot onsdagen den 19 februari kl. 7.00. Jag vill då klargöra att det är programledaren som i påannonsen säger att Carl Bildt ''kan tänka sig att Sverige är med och bygger nya kärnkraftverk där''. Om man sedan tittar noggrannare på citatet, finner man att Bildt säger att ''det kan också bli fråga om att göra så pass stora ombyggnader att det handlar i realiteten om nya kraftstationer''. Det är detta citat som närmast beskriver situationen. Jag återkommer gärna och svarar på de frågor som återstår.
Herr talman! Tack, miljöministern. Jag instämmer i det som miljöministern nu har sagt i några av de svar som jag har fått. När det gäller citatet från Carl Bildts samtal i USA och vad man har annonserat i Radioekot, föreligger det som vanligt en diskrepans, om jag nu skall uttala mig försiktigt. Det är högteknologiskt kunnande som Sverige kan gå in med när det gäller att lappa och laga. Om jag har förstått saken rätt är det ett problem att den sovjetiska kärnkraftsbyggnadstekniken är annorlunda än den som vi bl.a. i Sverige använder oss av. Det är då en väldigt intressant fråga huruvida svensk kärnkraftsteknologi kan så att säga appliceras på den sovjetiska tekniken, som inte har denna höga standard -- åtminstone inte den äldre -- som den svenska. Parantentiskt vill jag gärna säga att jag icke är ett dugg orolig för den svenska kärnkraftssäkerheten. Det finns förvisso ingen som helst anledning därtill. Vi har en optimal säkerhet på det här området, en säkerhet som är byggd på den bästa tänkbara teknik. Skillnaden gentemot den äldre teknik som finns i kärnkraftsverken i Östeuropa -- tidigare nämnde jag att det rör sig om 40 reaktorer, varav en större del är äldre -- är desto större. I OSS finns det dessutom betydligt fler reaktorer i kärnkraftsverk, men de ligger litet längre bort. Europa är ju ett närområde och då är frågan mycket enkel och kan ställas till den svenska nationen: Är vi beredda att ta på oss sådana kostnader som det kan bli fråga om för att slippa scenariot att inom en 10 års period med stor sannolikhet drabbas av en kärnkraftsolycka. Det är den lika enkla som bistra frågeställningen. Jag är alldeles övertygad om att om man på detta enkla och helt korrekta sätt i en enkät frågar svenska folket blir svaret: Ja, naturligtvis måste vi betala för detta. Frågan är då vilket tidsperspektiv vi har att räkna med. Det skulle vara mycket intressant att få veta vilket utrymme som miljöministern räknar med finns, åtminstone rent approximativt, för att komma i gång med tekniska satsningar i det här området.
Herr talman! Det verkar som om det finns en bred enighet om de åtgärder som vi kan vidta från svensk sida för att stärka säkerheten i de östeuropeiska kärnkraftsverken och om att dessa åtgärder skall vidtas. Jag tyckte att statsrådets svar var mycket klart och entydigt på den punkten, vilket jag uppskattar. Jag vill gärna säga att jag inte vare sig i min fråga eller i mitt inlägg på något sätt eftersträvat att få statsrådet att fälla sin lans och gå till anfall mot några väderkvarnar. Jag har endast noterat att vi, även om vi gör allt vad vi kan för att höja säkerheten i de östeuropeiska reaktorerna, ändå inte kommer att kunna nå en sådan säkerhet i de anläggningarna som svarar mot de krav vi ställer på de svenska anläggningarna. En konsekvens därav blir då att vi också måste ställa oss frågan om vi kan medverka till att de anläggningarna stängs av och att den elproduktion som nu sker i dessa anläggningar får ske på något annat sätt. Kostnaderna för detta är självfallet mycket stora. Vi kan inte ensamma ta på oss ansvaret för att förse Baltikum, delar av Polen, delar av det gamla Sovjetunionen -- dagens Det vore intressant att höra den svenska regeringens inriktning när det gäller synen på dessa frågor.

I mitt inlägg sade jag också att jag inte tog upp frågan om vilken teknik som skulle användas. I Ryssland finns det stora mängder gas. Det kanske är gasanläggningar som skall användas. Jag vill inte heller utesluta modern kärnteknik, men det är inte den frågan som jag i dag har ställt till statsrådet, utan det gäller mest inriktningen. Är detta ett område där regeringen vill göra en insats? Jag återkommer till min andra fråga, som handlade om SSI och dess medverkan när det gäller att öka kunskapen inom strålskyddsområdet. Det är bra, tycker jag, att statsrådet markerar att SSI får ökade anslag. Det är också viktigt, tycker jag, att det understryks att informationen måste bli konsekvent och tydligt -- kanske tydligare än hittills -- från SSI:s sida. Det är annars risk för att budskapet blir svårbegripligt. SSI måste, som jag ser det, se det som sin skyldighet att tydligt vederlägga påståenden om strålningsrisker och strålningsskador, påståenden som uppenbarligen är helt felaktiga eller grovt överdrivna.
Herr talman! Det är uppenbart att det finns en total samsyn när det gäller de här överlevnadsproblemen. Jag vill dock gå ett steg längre än Hadar Cars. Av mitt första anförande framgick det att jag för min del vill utesluta satsning på ny kärnteknik i Östeuropa. Kärnteknik och elproduktion med kärnkraft är ett farligt sidospår i mänsklighetens historia. Väldigt litet talar för att vi skall kunna göra det på ett sätt som innebär att säkerheten är betryggande. Även om Göthe Knutson inte är ett dugg orolig för säkerheten i de svenska kärnkraftsverken, kan jag tala om att danskarna är det. De är oerhört oroliga för Barsebäck, även om vi betygar att bästa teknik används och att ingenting över huvud taget kan hända där. Självfallet är det så att det behövs samlade nationella resurser. Det behövs en samordning för att resurserna skall kunna utnyttjas och insatserna skall kunna göras på ett effektivt och verkningsfullt sätt. Det också naturligt att Sverige bidrar på t.ex. samma sätt som vi har bidragit med exportkreditgarantier när det gäller byggande av energianläggningar i Afrika och i Asien. Vi borde kunna göra det även i Östeuropa. Det behövs ersättningsproduktion. Förutsättningarna att utveckla biobränsle och att överföra svenskt kunnande på biobränsleområdet tycker jag är utomordentligt stora. Hadar Cars nämnde de gastillgångar som finns, och jag tror att man får acceptera att gas används i betydande utsträckning, trots att vi är medvetna om att det i sig skapar nya problem genom ökade koldioxidutsläpp. Denna debatt är bra, tycker jag. Jag skulle också vilja lägga till en fråga. Ser miljöministern några möjligheter att att ge IAEA ökade befogenheter när det gäller att internationellt övervaka säkerhet i kärnkraftsanläggningar och på den vägen få en effektivare övervakning med snabbare insatser? IAEA skulle kanske kunna ingripa och stoppa farliga anläggningar.
Herr talman! Även jag välkomnar den samsyn som finns här i kammaren, och jag har ingen anledning att fördjupa mig i någon principiell debatt om något som inte hör närtiden till. Man kan ha långa diskussioner om vad som är riskfritt eller inte, om den mänskliga faktorn osv., men jag tror att de flesta vet min uppfattning i dessa frågor. Det är emellertid inte detta som är det aktuella, utan det aktuella i Baltikum och S:t Petersburgsområdet är att man gör det mesta möjliga av de många små insatserna snarast möjligt. Nybyggande är inget aktuellt alternativ. Jag vill bara påpeka att sådana små futiliteter som vår egen lagstiftning måhända också kan lägga hinder i vägen. Enligt vår lagstiftning skall det finnas NPT-anslutning och en allmänpolitisk bedömning som har att göra bl.a. med ett lands stabilitet. Jag repeterar alltså bara den nuvarande svenska kärntekniklagens krav i dessa avseenden. Men det är inte detta som är huvudfrågan, utan perspektivet är mycket mer närliggande. Låt mig ta fasta på det som har nämnts när det gäller uppföljningsfrågan. Beträffande att stänga av så är principen egentligen knäsatt i det bulgariska fallet inom ramen för G 24, och där har Sverige medverkat. Hadar Cars fråga får därmed sitt svar. Jag hade för två dagar sedan överläggningar med energidirektoratets chef inom EG, dvs. Lorenz G 24-mötet. Han berättade att man i Bulgarien har elen avstängd under två timmar för att sedan fortsätta driften under två timmar, detta för att man över huvud taget skall klara situationen. Det är alltså en ren nödreglering av eltillförseln. Det är en teknik som är möjlig att använda. Om man finner att en kärnkraftsreaktor utgör en omedelbar risk, är det självklart att den skall stängas. Det måste vara varje stats och ansvarig myndighets uppgift att se till att så sker och att man inte tar den typen av risker. Göthe Knutson hade några synpunkter därutöver. När vi arbetar med Östeuroparamen är det klart att vi har anledning att se till att den blir så stor -- och detta området är prioriterat från regeringens sida -- att vi kan göra nytta för den på ett bra sätt. Sverige har mycket stora möjligheter, bättre än de flesta, bl.a. därför att vi, jämfört med andra, har en längre tradition när det gäller kärnsäkerhet, både på avfallsområdet och när det gäller reaktorerna. Men naturligtvis finns det gränser för vad vi kan klara av personellt. Det är därför som vi bl.a. vid mötet på departementet har försökt samla in alla resurser som finns, myndigheternas resurser eller företagens resurser, för att se hur vi kan ''poola'' detta på bästa möjliga och mest effektiva sätt. Anledningen till detta är naturligtvis att vi, som en förberedelse, i förhållande till andra behov i österled, visar vad vi kan göra på detta område och att detta brådskar. Jag vill gärna säga detta som en liten eloge till den tidigare regeringen. Och det var ett ganska självklart beslut när den regeringen avsatte 10--15 milj.kr. för att göra studier. Men det har i alla fall hjälpt till, eftersom detta har kommit i gång, och vi har fått ett underlag på detta område som är betydligt bättre än på många andra områden. Jag skulle kunna läsa högt ur sammanfattningen -- men det skall jag inte göra, eftersom ni har möjlighet att själva ta del av detta -- alla de brister som finns. Man har från SSI:s och SKI:s sida helt enkelt kartlagt den situation som man har att hantera med i första hand de fyra tryckvattenreaktorerna på Kolahalvön -- dessa har man intresserat sig för -- de fyra RBMK reaktorerna i Ignalina. Det är dessa som man i första hand har ägnat sig åt i detta första svep. Det är väl en riktig prioritering, och jag hoppas att vi är överens om den. Sedan har man där konstaterat -- vilket inte är så svårt -- att både Litauen och S:t Petersburgsregionen till ungefär 50 % är beroende av elproduktion i dessa reaktorer. Det är ungefär på samma sätt i Sverige, dvs. hälften. Dessutom levererar de fjärrvärme till personalbostäder och annat. Och alla vet med anledning av den oljedebatt som vi har haft att situationen har varit krisartad i vinter. Den blir väl bättre när klimatet blir bättre, men problemen upphör inte i och med detta. Låt mig även säga att vi inom ramen för G 24 kommer att göra vårt bästa för att driva på så att också andra skall ställa upp på detta område. Vi måste alltså fungera som en generator och se till att så mycket som möjligt händer på så många händer som möjligt.
Herr talman! Jag skall avstå från att göra något genmäle till Rolf L. Nilson, eftersom det är sent på eftermiddagen. Jag rekommenderar bara läsning av det som finns i rikligt mått från bl.a. SSI, strålskyddsinstitutet, och alla de säkerhetsföreskrifter som de svenska kärnkraftverken har att rätta sig efter. I denna debatt har det många gånger blivit sagt, att om den svenska kärnkraften är farlig och om inte säkerheten är optimal efter mänskliga mått och även efter tekniska mått mätt, skall den stängas av. Jag för därför över samma resonemang på de östeuropeiska förhållandena, och då är det nog dess värre på det sättet att det stora flertalet av reaktorerna där bör stängas av omedelbart. Men vad händer då? Miljöministern har beskrivit hur svår den ekonomiska situationen redan är -- beroendet av kärnkraften är i snitt 50 %. Om det händer en olycka vid ett av kärnkraftverken i Östeuropa, t.ex. i S:t Petersburgsområdet, kommer detta sannolikt att tvinga myndigheterna i OSS att stänga av samtliga reaktorer som är av den äldre typen. Då uppstår troligen en förödande situation i detta gamla Sovjetimperium, där man har lyckats förstöra ett land som tidigare var rikt och fruktbart. Vad händer sedan med världen i stort och den världsekonomi som är så pass integrerad, inte beroende av Ryssland och de andra staterna, men ändå? Detta är frågor som jag inte skall försöka besvara. Och, som miljöministern tidigare sade, i den mån som det finns svar kan man ge dem här och nu. Men tyvärr finns det begränsade möjligheter att i dag säga vad som är absolut rätt och riktigt. För egen del är jag övertygad om att regeringen kommer att arbeta målmedvetet.

Herr talman! Jag vill ta upp något som kanske är en liten sidoaspekt men som jag ändå tror är viktigt. Jag vill fråga miljöministern vilka åtgärder han anser att de nordiska länderna samfällt kan göra. Det gäller givetvis ett svenskt problem. Vi har tidigare hört att det också är ett europeiskt och t.o.m. ett globalt problem, men de som bor närmast, är direkt berörda och sedan tidigare vana vid att samarbeta intimt, kan hjälpa och stötta varandra. Johansson om han avser att ta några initiativ eller om man samnordiskt redan har agerat tillräckligt i dessa frågor.
Herr talman! En av de frågor som jag fick tidigare av Rolf L Nilson berörde IAEA:s befogenheter. Problemet är nog inte IAEA:s befogenheter utan frågan om detta organ har tillräckliga resurser och dessutom i första hand ägnar sig åt kärnsäkerhet. Som framgått av pressmeddelanden under den senaste tiden struntar många av IAEA:s medlemsstater i att betala sina medlemsavgifter. IAEA har alltså en betydande resursbrist. Man kan naturligtvis också beklaga splittringen av resurserna på å ena sidan Euratom, å andra sidan IAEA, som gör att det inte är riktigt säkert att resurserna utnyttjas effektivt. Det är dock möjligt att detta samarbete kommer att förbättras genom Vad gäller det nordiska samarbetet tror jag att det är nödvändigt för länderna kring Östersjön att samarbeta. Det är den gruppen av stater som är aktuell. Då kommer Helkom och avfallsfrågorna in i bilden. Man har upptäckt nya avfallslager alldeles i kanten av Östersjön vilka är en betydande miljöfara för hela detta innanhav och alltså för alla Östersjöstater. Jag tror att detta kan bli den starkaste motivationen för att gemensamt i en vidare ländergrupp göra större insatser. Det arbetet måste vi ta på djupaste allvar. Jag har naturligtvis ingen svårighet att instämma i det uttalande som Hadar Cars gjorde i sitt senaste inlägg. Självfallet kan inte svenska experter som går in med låsta förutsättningar ta över helhetsansvaret. De tar ansvar för det de kan göra i den situation som de är satta i, men absolut inte helhetsansvaret. Berörda myndigheter skall naturligtvis veta att detta är den enda rimliga uppfattningen, och den omfattas av regeringen. När det sedan gäller vad man ytterligare kan göra handlar det självfallet om att exportera bättre teknik. Låt mig därmed glida över till Göthe Knutsons senaste inlägg. Jag tror att det är viktigt att man skapar bättre mångfald och mindre beroende av kärnkraft. Men det är min syn. Vi vet från vår hemmadebatt att det tar lång tid att bygga kärnkraftverk. Hela öststatssituationen är en bra illustration till vad som händer när man sedan en gång har blivit beroende av dem. Det blir risk för panik och för stora olyckor. Man tål inte odemokratiska system där man inte har någon säkerhetskultur. Kärnkraft är egentligen för allvarlig för fredlig användning. Jag skall dock inte polemisera på något sätt utan konstaterar bara att öststatsexemplet visar att kärnkraft är någonting som måste hanteras med yttersta varsamhet för att över huvud taget kunna tillåtas existera.

Herr talman! Kenneth Attefors har frågat mig vad skälen är till att jag kan gå med på att bilda ett monopol/oligopol när det gäller flyget. Georg Andersson har frågat mig om regeringen kommer att fullfölja de intentioner som uttrycks i budgetpropositionen om avreglering av flygmarknaden och om så är fallet på vad sätt en reell konkurrens skall kunna etableras när ett företag kommer att vara helt dominerande på marknaden. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som svar på Kenneth Attefors fråga vill jag inledningsvis erinra om den kompetensfördelning som råder mellan regeringen och ett bolags styrelse. Det är inte jag eller regeringen som nu behandlar frågan om ett samgående mellan SAS och Linjeflyg. Det är styrelserna i ABA, SAS och Bilspedition som behandlar och som också skall behandla den typen av fråga. Så länge staten är engagerad som ägare i bolag måste också staten i dessa sammanhang agera med bolagets bästa som utgångspunkt. När det gäller min syn på ett eventuellt samgående, som Kenneth Attefors efterlyser, så är den naturligtvis blandad. Det står helt klart att också den svenska marknaden kommer att öppnas för såväl nationell som internationell konkurrens. I det läget krävs det konkurrenskraftiga och effektiva enheter som långsiktigt kan klara konkurrensen. På Georg Anderssons fråga om regeringens intentioner att fullfölja en avreglering av flygmarknaden är svaret att dessa självklart ligger fast. I det riksdagsbeslut om avreglering som bär just Georg Anderssons signum skulle ett första steg tas. SAS och Linjeflyg får enligt detta rätt att konkurrera med varandra. Nästan omgående efter det att den nya regeringen tillträtt aviserade vi till riksdagen att ansträngningarna att avreglera flygmarknaden skulle intensifieras. Detta har vi följt upp i årets budgetproposition med förslag om att helt öppna inrikesflyget för konkurrens. Jag kan avslutningsvis nämna att näringsfrihetsombudsmannen prövar affären enligt konkurrenslagen. Jag vill för egen del poängtera att möjligheterna till reell konkurrens först ges när vi öppnar marknaden för alla flygbolag.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Ett problem för mig när jag nu kommer efter Georg Andersson är att jag nästan inte har någonting att säga -- han har nämligen tagit upp allt det som jag tänkte fråga om. Jag vill dock säga att jag i princip håller med Mats Odell om att det är styrelserna i de berörda bolagen som egentligen skall behandla denna fråga. Vi får alltså avvakta vad NO säger i den här frågan. En fråga som jag däremot ser som ett jätteproblem och som uppstår när Linjeflyg och SAS går ihop är att detta nya flygbolag innehar ''grandfather's right'' och de bästa slotsen, dvs. start och landningstider, på Arlanda. Om vi nu får ett jättebolag i form av SAS/Linjeflyg bör därför alla tidigare utdelade slots återkallas. ''Grandfather's right'' är orättvist och kommer effektivt att ställa alla konkurrerande flygbolag utanför de bästa starttiderna. Kommer kommunikationsministern aktivt att arbeta för att återkalla alla tidigare utgivna och fördelade slots, så att vi eventuellt kan få den efterlängtade konkurrensen, som både kommunikationsministern och Ny Demokrati vill ha?
Herr talman! Först några funderingar kring avregleringen av inrikesflyget. När jag såg att det var kommunikationsministern i den förra, socialdemokratiska regeringen som hade frågat dagens kommunikationsminister om regeringen tänkte fullfölja intentionerna från budgetpropositionen, utgick jag ifrån att Georg Andersson var kritisk mot den långtgående avreglering som aviserats där. Den socialdemokratiska regeringen visade nämligen -- på detta område liksom på de flesta andra -- inte något speciellt intresse för det här med konkurrens och avreglering. Som Georg Andersson var inne på, lyckades den socialdemokratiska regeringen, trots att den från konkurrenskommittén fick ett konkret förslag på en försiktig början till avreglering av inrikesflyget, t.o.m. begränsa det så att man enbart skulle tillåta en viss tävlan mellan SAS och Linjeflyg, två bolag med omfattande ägargemenskap. På en stor del av nätet skulle dessutom monopolet helt bibehållas. Så långt ville Georg Andersson gå, dvs. i praktiken egentligen ingen konkurrens alls! Jämfört med den insatsen är agerandet från vår nuvarande kommunikationsminister ett under av konkurrensvänlighet. Några betänkligheter mot koncentrationen i näringslivet brukar ju socialdemokraterna inte ha heller. Det räcker att erinra om applåderna inför den planerade Volvo--Procordiaaffären. Så jag förstår om kommunikationsministern inte tar kritiken från Georg Andersson särskilt allvarligt. Däremot tycker jag att statsrådet borde ta kritiken från flygresenärerna och de konkurrensvårdande myndigheterna mycket allvarligt. Kommunikationsministerns första kommentarer till SAS/Linjeflygaffären var enbart positiva. Det är anmärkningsvärt mot bakgrund av att statsrådet ingår i en regering där konkurrens, mångfald och ägarspridning är mycket viktiga inslag i den ekonomiska strategin. ''Såväl offentlig som enskild maktkoncentration kommer att motarbetas'', heter det t.ex. i regeringsdeklarationen. I stället för att applådera det här försöket, som går ut på att åstadkomma en nästan total dominans för SAS inom inrikesflyget, borde kommunikationsministerns reaktion, menar jag, ha varit den motsatta, nämligen att det här inte är en acceptabel lösning. För att få till stånd en så effektiv konkurrens som möjligt borde enligt min uppfattning det nuvarande ägarsambandet brytas upp -- inte förstärkas! Därefter skall bolagen börsintroduceras. Nu säger kommunikationsministern att så länge staten är ägare skall man enbart ha bolagens bästa för ögonen. Jag inser naturligtvis dilemmat. Resonemanget understryker närmast hur olycklig konstruktionen är. Men jag accepterar ändå inte slutsatsen, kommunikationsministern. Staten måste nämligen också ta ett ansvar för att konkurrensen fungerar väl på olika marknader. I det här fallet smiter kommunikationsministern ifrån det ansvaret. Jag hade hoppats -- och hoppas fortfarande -- att kommunikationsministern i dag skulle korrigera sina mycket positiva omdömen om SAS/Linjeflygaffären, låta monopolivrarna, oavsett var de finns, åtminstone få klart för sig att de inte kan räkna med stöd från regeringen, när man i kraft av sin dominerande ställning vill försöka skinna svenska flygresenärer på ytterligare pengar. Annars blir inte regeringen trovärdig, när den nästa gång talar om konkurrens, mångfald och ägarspridning!
Herr talman! Det här är en mycket intressant och mångfasetterad fråga, och Christer Eirefelt belyste några av de intressantare dragen i den socialdemokratiska politiken på området; jag kan hitta flera. Sanningen, herr talman, är nämligen den att den avreglering som Georg Andersson initierade och som riksdagen beslutade om är just nu i detta ögonblick i full kraft. Men Georg Andersson kanske kunde berätta vad det beror på att SAS och Linjeflyg inte har börjat konkurrera med varandra. När han gjort det, kanske han också kan lätta på förlåten och berätta vad han hade tänkt sig använda för teknik att förmå dessa två parter att starta en konkurrens med varandra. Vad finns det för möjligheter att få två företag, som är de enda på marknaden, att börja konkurrera med varandra? Det skulle vara intressant att höra vad den arsenalen består av, vilka verkningsmedel man hade tänkt sig där. En annan intressant fråga är hur länge Linjeflyg skulle ha klarat sig i den konkurrensen, med sitt goda kostnadsläge men skrala kassa, medan SAS rimligtvis har ett sämre kostnadsläge men en desto bättre kassa. Det är någonting att fundera på. Men så här går det, som Christer Eirefelt sade, när vi har en sammanblandning av statlig företagsamhet också på så här pass strategiskt viktiga områden. Georg Andersson säger att han är förbryllad -- konkurrens men först ett massivt monopol! Detta massiva monopol är ingenting som den nuvarande regeringen har hittat på. Det är någonting som har funnits sedan flyget började i detta land. Det är det faktum som vi har att ta hänsyn till i sammanhanget. Jag kan mycket väl tänka mig att hade det inte blivit ett regimskifte och man verkligen hade aviserat en kraftfull avreglering av svenskt inrikesflyg, hade kanske inte den här affären kommit till stånd. Det är mycket möjligt. Det vet inte jag. Jag tror att en av förklaringarna till att konkurrenspolitiken som initierades av socialdemokraterna inte fungerar är just att man ser framför sig den totala avregleringen -- redan från den 1 juli i år, mina vänner! Vi har alltså inte mer än ett antal månader kvar till dess det blir en total avreglering av det svenska inrikesflyget. Varför kopplades inte privatiseringsdelegationen in? frågar Georg Andersson. Svaret är mycket enkelt. Det är tre suveräna nationer som är delägare i bolaget. Man går inte in och privatiserar sådant som andra stater är delägare i. Georg Andersson vet mycket väl att vi har ett skandinaviskt luftfartssamarbete som är en oerhörd begränsning av vår handlingsfrihet på den civila luftfartens område men som samtidigt har varit en styrka för det skandinaviska luftfartssamarbetets fysiska gren, SAS. Christer Eirefelt har däremot framfört en mera konstruktiv kritik som det verkligen finns anledning att begrunda. Han tyckte att jag applåderade den här affären från början. Det gjorde jag kanske, kan man tycka. Jag fick frågan vad det kunde finnas för motiv för affären, och jag svarade då att jag hade sett kalkyler som visade på stora rationaliseringsvinster, som skulle kunna leda till sänkta biljettpriser. Om det skall tolkas som applåder, vet jag inte. Jag beklagar naturligtvis affären utifrån konkurrenssynpunkten. Jag skulle önska att man hade skjutit upp den till dess att den nya konkurrenslagstiftningen hade trätt i kraft, till dess att avregleringen varit fullt genomförd. Det hade varit det optimala från regeringens utgångspunkt. Jag vill också fråga Georg Andersson en annan sak. Han frågar oss: Var står regeringspartierna i den här frågan? Det tror jag nog är klart för de flesta. En annan fråga som i sammanhanget kanske är väl så intressant är: Var står socialdemokraterna i den här frågan? Er representant i styrelsen har i ett flertal sammanhang, offentliga sådana, i TV och radio, pläderat för affären och talat om varför han har stött den. Det skulle vara intressant att veta om han agerar på det socialdemokratiska partiets vägnar eller om han har sprungit ut helt på egen hand.

Herr talman! Jag har vid det här laget haft ett antal debatter med Mats Odell. Jag har försökt uppträda mycket vänligt, men jag har hört många som tycker att Odell är väldigt fräck i debatterna. Efter att ha avlyssnat hans senaste inlägg måste jag börja fundera på om det inte är så att de har rätt. Nu vet jag ju att anfall är bästa försvar. I synnerhet när man är i trängt läge, i ett hörn, kan det vara den enda möjliga strategin. Odell går till angrepp mot mig för den avreglering som jag föreslog och som skulle ha varit inledd och säger att nu är den i full kraft. Men ni sätter den ju ur spel! Inte blir det någon avreglering och konkurrens mellan två som är på väg att gå samman. De har ju diskuterat den strategin ända sedan årsskiftet och fick applåder från Odell redan tidigt i januari. Det här var ju utmärkt, hette det. Jag hörde Odell säga i radion att med den här affären får vi ett kraftfullt flygföretag som kan sänka priserna genom att man kan rationellt utnyttja hela strukturen och vara ensam på marknaden. Och så riktar Mats Odell kritik mot mig och frågar: Vad var det för strategi bakom den socialdemokratiska avregleringen, när två företag skulle konkurrera? Jo, jag tror faktiskt att två stycken kan konkurrera, men jag har väldigt svårt att se hur det kan bli någon konkurrens på en marknad där en aktör är praktiskt taget ensam. Jag har hört argumentet att om man hade släppt loss de två bolagen mot varandra, skulle SAS ha knäckt Linjeflyg, och därför måste de gå ihop. Vad är det för bjässe som Odell är på väg att släppa in som verkligen kan bjuda någon konkurrens till Nu förespeglas återigen att det skall bli friare konkurrens och full konkurrens om några månader. Men det finns inget förslag, och det finns ingen operatör på svensk marknad som kan erbjuda SAS konkurrens. Men jag har ju noterat den kritik som nu kommer från näringslivet, från olika håll, mot den här utvecklingen. När Christer Eirefelt nu tog sats i en ganska vårdslös kritik, får jag väl säga, mot socialdemokratin för bristande intresse för konkurrens, var det väl för att kamouflera vad som skulle komma. Han riktade ju sedan ganska tuff kritik mot regeringen. Frågan är: Talar nu Eirefelt för folkpartiet i den här frågan? Eller finns det någon annan röst för folkpartiet i regeringen? Det är dock regeringen som har ansvar för vad som nu händer.

Herr talman! I praktiken är det väl en mycket liten skillnad mellan det alternativ som Georg Andersson satte i sjön -- eller i luften kanske det skall heta -- och den version som vi skulle få med ett sammanslaget SAS/Linjeflyg. Det var alltså en ytterligt begränsad konkurrens som skulle åstadkommas med det Anderssonska förslaget. Kommunikationsministern funderade på hur Linjeflyg skall klara sig om den här affären inte skulle komma till stånd. Jag tror att Linjeflyg hade och har beredskap för att klara sig själv på marknaden. Det finns ett stort intresse både bland personal och i ledningen för Linjeflyg för att ta upp denna fight. Jag anser att svaret på frågan är att förutsättningarna var mycket goda. Kommunikationsministern hänvisar till den kommande avregleringen. Jag tycker att Georg Andersson har en poäng där. Risken är uppenbar att med denna konstruktion kommer avregleringen att försvåras. Ett sådant bolag med en stor dominans på svenska marknaden har många trumf på hand. Kenneth Attefors nämnde slots, dvs. landnings och starttillstånd, som ett sådant trumf. Det är mycket svårt för ett nytt bolag att slå sig in på en sådan marknad. Det gäller denna bransch liksom de flesta andra. Kommunikationsministern tog också upp frågan om samordningsvinster. Det är ett argument som alltid nämns från dem som vill skaffa sig dominans på en marknad, dvs. att det blir samordningsvinster. Det må vara hänt att få lov att göra så, under förutsättning att de samordningsvinsterna kommer konsumenterna till del. Här riskerar man att så inte kommer att ske. SAS kunder i Sverige, i en situation som näst intill är en monopolsituation, kommer inte få del att de vinsterna. Det är stor risk för att Sverige även i fortsättningen kommer att ha internationellt sett mycket höga flygpriser. Bolaget tar hand om vinsterna och använder dem för att klara sig på de konkurrensutsatta linjerna i Europa, och än värre, som hittills har skett, till nya riskfyllda engagemang på andra områden. Det var utmärkt att vi fick en nyansering av kommunikationsministerns första uttalande, dvs. att man även inser konkurrensaspekten. Jag hoppas att den i fortsättningen kommer att väga tyngre än hittills.

Herr talman! Det finns inte så mycket ytterligare att tillföra i denna diskussion. Jag har beskrivit bakgrunden, vad vi föreslog och den kritik vi mötte från borgerligt håll. Jag konstaterar att när vi fick en borgerlig regering, togs ett steg bakåt. Christer Eirefelt bekräftade att mitt förslag, som skulle ha varit i gång nu om det hade fullföljts, utgjorde ändå en utveckling mot en begränsad konkurrens -- men dock konkurrens i ett första steg. Nu tas inte dessa första steg. Vi vet litet om de steg som nu förespeglas oss framöver. Kvar står den strategiska frågan, dvs. när man från regeringshåll och andra säger att om SAS Linjeflyg ha knäckts. Därför slås de två bolagen ihop. Sedan säger man att det finns andra aktörer. Det här är för mig obegripligt. Vilket annat bolag orkar tävla med jätten Linjeflyg/SAS, när Linjeflyg inte skulle ha orkat tävla med SAS? Någonstans brister det i logiken. Kritiken har varit och är ganska hård mot det man upplever som ett tydligt avsteg från dessa stolta paroller om den utlovade konkurrensen. Vi får väl se vad framtiden ger i det här hänseendet. Det är bara att konstatera att det första steget var ett massivt monopol och ett ökat statligt ägande.

Fru talman! Ulla-Britt Åbark och Harry Staaf har frågat mig om jag delar min statssekreterares uppfattning i fråga om möjligheten att tidigarelägga utbyggnaden av västkustbanan. Vidare har Carl Fredrik Graf frågat mig när regeringen avser att ta ställning till en tidigareläggning av västkustbanans utbyggnad. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Min statssekreterare Per Egon Johansson är för närvarande, i sin egenskap av ordförande i delegationen för infrastrukturinvesteringar, den som bereder frågan om västkustbanans utbyggnad. Delegationen har i sin tur utsett en förhandlingsman för att kartlägga förutsättningarna att med hjälp av regionens medverkan få till stånd en tidigarelagd och mer omfattande utbyggnad av västkustbanan. Resultatet av detta förhandlingsarbete har, enligt vad jag erfarit, hittills varit mycket begränsat. Regeringen är mycket medveten om att västkustbanan är en central länk i det svenska järnvägssystemet, och det är bl.a. mot den bakgrunden som förhandlingarna med regionen har kommit till stånd. Det är dock min bestämda uppfattning att för att en mer fullständig utbyggnad skall kunna komma till stånd inom rimlig tid måste regeringen få regionens stöd i form av bidrag till investeringarna i banan, och jag delar således Per Egon Johanssons uppfattning i denna fråga. Samtidigt är det min förhoppning att en uppgörelse om en utbyggnad av västkustbanan skall kunna komma till stånd så snart som möjligt.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, även om jag inte är speciellt nöjd med svaret. Jag förstår att man måste bereda frågor, ta fram förslag på olika satsningar osv. Det viktigaste är väl ändå att det är regeringen som prioriterar. Det är regeringen som skall ta ställning till om man skall bygga ut västkustbanan eller någon annan led. Kommunikationsministern har inte svarat på min fråga. Jag vill ha ett svar på den. Jag förstår nu också varför Per Egon Johansson talar om mer engagemang från regionen. Det handlar alltså om mera pengar från regionen. Västkustbanans utbyggnad har varit högprioriterad sedan ganska lång tid tillbaka. Såväl riksdag som regering har -- bl.a. i samband med den trafikpolitiska propositionen och beslutet i riksdagen -- uttalat att utbyggnad av västkustbanan till dubbelspår har högsta prioritet. Det har också lett till att en höjning av investeringsramen för banverket utgick bl.a. från kraven på utbyggnad av västkustbanan. SJ har vid flera tillfällen uttalat att en utbyggnad av västkustbanan är en förutsättning för att de planer, främst gällande godstrafiken, som SJ har skall kunna förverkligas. De miljömässiga skälen är inte minst viktiga. Vi vet också att genom Hallands län går en omfattande transittrafik på väg som bidrar till försurning och övergödning. Framför allt utsläppen av kväveoxider har skapat allvarliga problem för vårt län. Regeringens målsättning om en halvering av kväveutsläppen förutsätter åtgärder inom detta trafikområde, främst överflyttning av tung trafik från landsväg till järnväg. Detta måste, kommunikationsministern, även för kommunikationsdepartementet vara en klar hänvisning och regel för att förbättra arbetet på västkustbanan. Vi har också fått besked om att det skall byggas en tunnel, men jag återkommer till detta.
Fru talman! Jag ber också att få tacka statsrådet för svaret, även om jag kan konstatera att jag på min speciella fråga som gällde när regeringen avser att ta ställning inte har fått något besked i form av en tidsangivelse. Statsrådet har dock lämnat ett viktigt, men förvånande, besked i svaret. Stomjärnvägsnätet är således numera en statskommunal angelägenhet. Det har tidigare ansetts vara en statlig angelägenhet. Det sägs i svaret att det är statsrådets bestämda uppfattning. Jag vill därför ställa en följdfråga: Är det regeringens uppfattning att stomjärnvägnätet numera är en staskommunal angelägenhet? Jag vill också haka på Ulla-Britt Åbarks fråga om prioriteringen. Det måste väl ändå vara så att det är regeringen som prioriterar vad som är viktigt ur nationell synvinkel och att man därefter bestämmer sig för att bygga ut infrastrukturen? Det kan inte vara så att bara för att man i en viss del av landet är beredd att betala bygger man ut där utan hänsyn till ett mera övergripande mål om en utbyggd infrastruktur.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag kan försäkra att regionens stöd för en utbyggnad av västkustbanan är mycket stort bland allmänheten. Det hoppas jag att kommunikationsministern är medveten om. I svaret berörs en del av de problem som har skymtat fram. De här speciella förhandlingarna har tydligen gått i stå. I kommunikationsministerns svar kan man se litet av de skilda uppfattningarna. Det är helt klart att allmänheten här nere har uppfattningen att staten måste svara för det gods som transporteras på banan. Det finns en utrymmesbrist. Man kan inte transportera allt det gods som lämpligen borde gå med västkustbanan, eftersom den bara har ett enkelspår. Utbyggnaden till dubbelspår bör staten svara för. Sedan kan man diskutera i vad mån kommunerna skall delta i kringkostnader för banan. Man hade då tänkt sig samordningsvinster på tre olika sätt. Det gällde finansiering från näringslivet, finansiering genom samordningsvinster och medel från kommunerna. Förhandlingarna har gått i stå. Såvitt jag förstår beror det på att förhandlaren har en alltför låst uppfattning. Jag tror att det vore värdefullt om han kunde få andra direktiv så att han kan nysta upp det här och snabbt komma till skott. Jag skulle vara tacksam om kommunikationsministern kunde medverka till det.
Fru talman! Jag tror att jag skall utnyttja tillfället till att ge en liten bakgrund till vad detta handlar om. De frågor som ställs är berättigade. Man kan fråga sig om stomjärnvägnätet numera tillhör de statskommunla angelägenheterna. Bakgrunden är att Hans Mattson har fått infrastrukturdelegationens uppdrag att undersöka möjligheterna till en samfinansiering av utbyggnaden av västkustbanan. Det är regeringen som prioriterar men ärendena bereds inom delegationen. Beredningsarbetet pågår, och regeringen har ännu inte gjort sin slutgiltiga prioritering. Exakt när detta kan ske kan jag dess värre inte säga. februari och konstaterade att det inte fanns någon större vilja från regionen att delta i finansieringen av banan. Han har sedan skrivit till kommunerna och redogjort för de slutsatser som han har rapporterat till delegationens ordförande. Vad finns då anslaget till västkustbanan? I banverkets ordinarie planering är västkustbanan den bana som har fått i särklass störst andel av de tillgängliga medlen. Den har fått 2 039 000 000 kr. av de totala 10 miljarderna. bDärutöver har den förra regeringen fattat beslut om extra medel för byggande och tidigareläggning av tunneln genom Hallandsåsen. Trots detta kommer en stor del av banan, ca 50 %, fortfarande att vara enkelspårig vid sekelskiftet om inga ytterligare medel tillförs. Det finns ett återstående behov. Frågan är då om det är en statskommunal angelägenhet eller inte att färdigställa hela västkustbanan i dubbelspårsutförande. Det beräknas kosta 2--4 miljarder kronor. Det är vad debatten handlar om just nu. Även om vi skulle tillskjuta extra medel, kan banan vara helt klar i dubbelspårsutförande först 1998.
Fru talman! Enligt uppgift säger statens förhandlare att landsting och kommuner bör bidra med omkring 300 milj.kr. Man kan då fråga sig hur långt förhandlingen har kommit i dag. Var skiljer mellan statens förhandlare och kommunerna? Vissa kommuner berörs inte så mycket av västkustbanan, som ju främst rör den statliga angelägenheten att transportera gods osv. Kommunikationsministern sade att det kommer att kosta 2--4 miljarder och att det inte kommer att vara färdig förrän tidigast 1998. Det vore en bra målsättning att det blir färdigt 1998, men det behövs också mer pengar till detta. Det är det vi efterlyser. Jag vill ha svar på frågan: Var ligger förhandlingsbudet i dag?
Fru talman! Jag vill fråga statsrådet vad som styr beredningen: Är det ett övergripande nationellt koncept för hur infrastrukturen skall byggas upp, eller är det vilka kommuner som är beredda att betala för en del av stomjärnvägsnätet i speciellt sin landsdel? En annan viktig sak är om kommunerna skall bidra till järnvägsutbyggnaden. Då inställer sig genast nästa fråga, och det gäller trafikeringen. Det kan för vissa halländska kommuner innebära att man bidrar till att bygga ut järnvägen, men tågen kanske inte stannar i de kommunerna. Det är också ett problem att tackla. Hur ser kommunikationsministern på detta?
Fru talman! Jag vill fortsätta där jag tidigare slutade, nämligen om finansieringen. På västkusten är irritationen ganska stor över att detta har gått i stå och att man inte kommer någon vart. Förut har man riktat det missnöjet mot den gamla regeringen. Men nu har vi fått en ny regeringen, och det har väckts nya förväntningar. Jag tycker att detta kunde vara ett lämpligt tillfälle att nu försöka få fart på förhandlingarna. Jag tror att de skulle lossna om kommunerna ges ett koncept och får klart för sig vad de får ut av det hela. Det är inte bara fråga om att satsa pengar. Kommunerna vill få garantier för att de får en viss trafik om de satsar pengar. Om kommunikationsministern kunde medverka till att nysta upp detta vore det bra.
Fru talman! Det är naturligtvis frestande att börja bereda ärendet här i kammaren, men det går inte till riktigt på det sättet. Jag kan därför inte svara Ulla-Britt Åbark hur långt förhandlingarna har kommit i dag, och jag kan heller inte svara på andra detaljfrågor om detta. Det jag kan göra är att se till att delegationen för infrastrukturinvesteringar fullföljer sitt mandat att ta fram ett beslutsunderlag för regeringen så att vi får det på vårt bord så fort som någonsin möjligt. Regeringen är mycket angelägen om att även detta projekt skall komma i gång så snart som någonsin möjligt.
Fru talman! Statssekreteraren har gått ut och sagt att det inte kan bli fråga om någon tidigareläggning när det gäller västkustbanan. Då måste, om jag har förstått det rätt, ärendet vara berett och klart. Annars skulle man inte gå ut med ett pressmeddelande och tala om detta, och kommunikationsministern har inte heller förnekat detta. Jag vill därför återigen fråga: När kan beskedet komma? Kan det komma i samband med att man skall bygga den tunnel som det nu finns klartecken för? Det vore ganska bra om man fick en järnväg till den tunneln också så att man kan åka genom den.
Fru talman! Jag tycker nog att jag uppehåller mig vid principfrågor snarare än vid detaljfrågor när jag frågar vad som styr beredningen. Är det vilka kommuner som är beredda att betala, eller har regeringen ett koncept för hur infrastrukturen vad gäller järnvägen skall se ut?
Fru talman! Jag är tacksam för att kommunikationsministern har uppfattningen att arbetet skall komma i gång så fort som möjligt. År 1868 dömde en kunglig kommission ut möjligheterna att bygga en västkustbana. År 1886 När banan en gång byggdes skedde det till en kostnad av 3 milj.kr. Då var det falkenbergarna som fick driva frågan. Nu hoppas jag att regeringen den här gången driver på så att dubbelspåret blir utbyggt.
Fru talman! Ulla-Britt Åbark frågade om förhandlingarna inte är slutförda med tanke på att statssekreteraren hade gått ut och sagt att de mer eller mindre har kört fast. Svaret på den frågan är att förhandlingarna pågår. Jag uppfattade Ulla Britt Åbarks inlägg som en del av de förhandlingarna. Jag har ju här företrädare för regionen samlade inför mig. Vi för en dialog om dessa frågor Jag tror ärligt talat, fru talman, att vi i den här frågan kommer att nå en lösning ganska snart. Det är min absoluta förhoppning. Regeringen har i det här fallet inte stängt någon dörr. Men den förväntar sig ett engagemang från regionen om man skall tidigarelägga så mycket som det här blir fråga om. Jag vill kanske inte direkt dra parallellen till ostkustbanan, men den regionen har visat ett betydligt större engagemang än vad som hittills har visats från regionen runt västkustbanan. Carl Fredrik Graf frågade vilka kommuner som skall få del av utbyggnaden och om det var betalningsviljan som var avgörande. Svaret på detta är att stomjärnvägsnätet är en statlig angelägenhet. Men när det gäller att få en standard utöver detta, dvs. tidigareläggningar utöver de nationella ramarna, krävs det samfinansiering. Jag tror att vi kommer att se ännu fler sådana inslag i framtiden.
Fru talman! Det Harry Staaf sade när det gällde byggandet och utbyggnaden av västkustbanan gäller tydligen fortfarande i dag. Vi får kämpa för att få till stånd en utbyggnad, även om det han här talade om gällde 1868 och det nu är 1992. Frågan om tunneln måste också komma upp i detta sammanhang. Det måste som jag ser det ske en samordning. Att bygga en tunnel utan att bygga spår eller väg kan inte vara rimligt. Det tror jag inte ens kommunikationsministern tycker. Jag hade ytterligare en fråga som jag heller inte fick svar på. Det gäller dessa 300 milj.kr. Menar kommunikationsministern att vi har för dåligt engagemang utmed västkustbanan? Vi har drivit den här frågan så länge jag har varit här i riksdagen, och jag kom till riksdagen 1981. Frågan är ganska gammal, och vi har drivit den även under den föregående regeringens tid.
Fru talman! Statsrådet har nu gjort ett litet klarläggande, dvs. att stomjärnvägen är en statlig angelägenhet ända tills dess den skall tidigareläggas. Då blir den också en kommunal angelägenhet. Med risk för att verka litet tjatig vill jag ändå återkomma till min käpphäst: När det gäller en tidigareläggning är det inte några övergripande trafikpolitiska principer för hur järnvägsnätet skall vara uppbyggt som är styrande, utan det är finansieringen. Så tolkar jag det hela, och det förvånar mig litet grand. Jag vill återkomma till en fråga jag tidigare ställde som gällde trafikeringen. Om kommunerna nu skall bidra med medel till järnvägsutbyggnaden, vilka garantier har i så fall kommunerna för att det sker en trafikering som också gynnar kommunerna? Kort sagt: Kommer tågen i så fall att stanna i de kommuner som har varit beredda att betala för detta? Då är vi återigen vid principfrågan om det skall vara en nationell, regional, lokal eller internationell järnväg. Detta är i högsta grad en regeringsfråga.
Fru talman! Låt mig börja med det sist sagda. Vilka tåg skall stanna? Det vore förmätet av mig att tala om det. Det finns en mängd olika tåg. Det finns lokala och kanske framför allt regionala tåg av pendeltågskaraktär som stannar mycket frekvent i varje kommun. Vi har Intercity-tåg som också stannar ganska frekvent. Vi kommer att ha snabbtåg som antagligen inte kommer att stanna så frekvent, eftersom de då inte längre skulle vara snabbtåg. Vi har godståg osv. Jag tror att det kommer att bli ett varierat utbud av spårburen kommunikation på den här banan. Det kommer att stanna olika typer av tåg i de olika kommunerna. Men vi får faktiskt vänta med att ge mer detaljerade svar om vilka tåg det blir. Ulla-Britt Åbark frågar en gång till om de 300 miljonerna. Jag kan bara säga att jag inte kan gå in på detaljer i förhandlingen när det gäller ekonomiska och andra förutsättningar. Jag förväntar mig att vi skall få ett material på regeringens bord för att kunna ta ställning till detta och få i gång utbyggnaden av västkustbanan så fort som det någonsin är möjligt.
Fru talman! Jag tror i och för sig att vi inte kommer längre, men jag vill ställa en sista fråga till kommunikationsministern. När förväntas vi fatta detta beslut i riksdagen? När förväntas regeringen fatta beslut om prioriteringen av västkustbanan?
Fru talman! Jag har faktiskt svarat på den frågan redan tidigare och sagt att jag inte kan ange den exakta tidpunkten för detta här i dag.

Fru talman! Hans Karlsson har frågat mig om Örebro län kommer att omfattas av de tidigareläggningar som planeras för vissa vägobjekt. Bakgrunden till frågan är att Örebro län har ett mycket besvärligt sysselsättningsläge genom att arbetslösheten är avsevärt högre än riksgenomsnittet. Regeringen bereder för närvarande frågan om tidigareläggning av väg och järnvägsprojekt i syfte att förbättra sysselsättningsläget i landet. I det underlag som regeringen har tillgång till finns ett flertal olika objekt i skilda delar av landet att välja bland. Beslut i frågan planeras att fattas på torsdagens regeringssammanträde. Jag kan därför i dag inte ange vilka vägprojekt som kan bli aktuella att tidigarelägga eller vilka län som kommer att omfattas av tidigareläggningar.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, även om jag inte är helt nöjd. Jag hade hoppats på ett mer konkret svar. Jag hoppas att sysselsättningsmässiga skäl kommer att vara utgångspunkten för den beredning som kommunikationsministern hänvisar till. Länsarbetsnämnden i Örebro län bedömer att arbetslösheten kommer att stiga till ca 5,8 % under sommaren, för att sedan stabilisera sig på 5,5 % under hösten, och att efterfrågan på arbetsmarknaden kommer att vara mycket svag. Det är flera olika faktorer som medverkar till detta, bl.a. den negativa utvecklingen inom försvarsindustrin, den kraftiga nedgången inom bygg och anläggningssektorn och den svaga sysselsättningen inom industri-, transport och tjänstesektorn. Länsarbetsnämnden ser ingen ljusning förrän tidigast hösten 1993. Därför hoppas jag att dessa projekt finns med när regeringen fattar sitt beslut på torsdag. Det måste väl vara så, kommunikationsministern, att sysselsättningsaspekten har ett avgörande inflytande när dessa beslut fattas?
Fru talman! Sysselsättningsaspekten har naturligvis en stor betydelse när man fattar dessa beslut. Jag vill ändå varna för att det finns en övertro på att infrastrukturinvesteringar kan göra något grundläggande åt den akuta sysselsättningskris som vårt land för närvarande är inne i. Det är nämligen så, som Hans Karlsson säkert vet, att varje årsarbetstillfälle när det gäller väginvesteringar kostar 1 milj.kr. per manår. Här kan vi ganska lätt räkna ut att om vi skall börja beta av så att det syns i procentsatserna i t.ex. Örebro län, måste enorma belopp sättas in. Då måste vi börja en projektering av en helt annan dignitet än den som finns framme i dag. Vi får inte någon stor effekt på sysselsättningstalen i nutid. Fru talman! Tanken är att investeringarna i infrastruktur skall ge huvudparten av sina sysselsättningseffekter när anläggningsarbetena är avslutade. De skall stärka konkurrenskraften för de svenska arbetsplatserna, det avståndshandikapp som vi har gentemot våra viktigaste marknader, osv. Visst är den här kortsiktiga, det jag vill kalla den akuta, hjälpen viktig. Men vi på kommunikationsdepartementet sysslar i första hand med friskvård så att vi kan stärka sysselsättningen framöver och få ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Utgångspunkten är sysselsättningsaspekterna, men inte enbart dessa. Om det vore så skulle kanske inte Örebro län hamna högst upp på den listan. Vi får väga in en mängd olika aspekter i detta sammanhang, men den akuta sysselsättningssituationen är också en viktig sådan aspekt.
Fru talman! Jag är väl medveten om att det inte får några avgörande effekter på det akuta sysselsättningsläget, men om man sätter i gång vägprojekt kommer det att få ringar-på-vattneteffekter i form av en mer hoppfull inställning till framtiden. Det kommer dessutom att direkt ge ett antal människor jobb. Därför bedömer jag detta som mycket angeläget. Men jag är också väl medveten om att vi kommer att kunna läsa av de verkliga effekterna av dessa satsningar längre fram. Det är särskilt angeläget att signaler om vilka objekt som kan komma till stånd kommer snabbt. Därigenom kan man förbättra den situation som vi har på arbetsmarknaden. Vi kan också dra nytta av att priserna på olika former av anläggningsarbeten faktiskt har sjunkit under den senaste tiden. Därmed kan vi få mer för pengarna.
Fru talman! Då känns det skönt att säga till Hans Karlsson och andra att dessa signaler kommer mycket snabbt. De kommer, som jag sade redan i mitt svar, om två dagar, på torsdag.

Fru talman! Bertil Danielsson har frågat statsrådet Alf Svensson om reningsanläggningar som bundet bistånd till de baltiska staterna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Sverige är naturligtvis mycket intresserat av att Baltikum får bättre reningsanläggningar. Hittills har de svenska insatserna främst kommit att koncentreras på vattenrening. Sverige kan emellertid inte med de medel som står till förfogande i dag ensamt finansiera uppbyggnad eller ombyggnad av reningsverk i Baltikum. Vi talar om mycket stora belopp för insatser av detta slag. Vad vi däremot kan göra, och faktiskt gör, är att vi lägger grunden för framtida multilaterala insatser genom att finansiera förstudier för projektering och ombyggnad av reningsverk. Sverige har hittills finansierat fyra förstudier för reningsverk i Kaunas i Litauen. Vi arbetar också aktivt med att hjälpa balterna att hitta lämpliga finansiärer för dessa omfattande projekt. EBRD, Europeiska utvecklingsbanken, är ett exempel på en lämplig finansiär, och Sverige har ett mycket gott samarbete med banken. De baltiska staterna har alldeles nyligen blivit medlemmar i EBRD. Detta innebär att utlåning kan inledas så snart lämpliga projekt och investeringar identifierats och bedömts. Vid Ronnebykonferensen beslöts att ett åtgärdsprogram för att återställa Östersjöns ekologiska balans skulle tas fram. En särskild grupp inom ramen för Helsingforskommissionen utarbetar för närvarande ett förslag som skall redovisas inför en miljöministerkonferens i april i år. Sverige har deltagit i finansieringen av detta arbete. Åtgärder beräknas kunna börja att genomföras under 1993. NEFCO, som grundades 1990, har redan beviljat finansiering för ett antal projekt i Det finns goda förutsättningar för att man skall kunna komma i gång med projekt i Baltikum i år. kommer att få en nyckelroll i det föreslagna nya Baltiska investeringsprogrammet, BIP, om sammanlagt 800 milj.kr. kronor som i dagarna beslutas av Nordiska ministerrådet. Programmet är avsett att främja investeringar i Baltikum. Vi är övertygade om att svenska företag kommer att ha stora chanser att hävda sig i den internationella konkurrensen vid genomförandet av dessa multilaterala insatser i Baltikum.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är ju väl känd, nämligen att i Baltikum saknar man i många fall reningsanläggningar över huvud taget. Man har en svag ekonomi och kan inte själv klara problemen, medan vi i Sverige har en högstående teknologi och ett stort kunnande samt dessutom ledig kapacitet för den här typen av arbete. Fördelarna med svenska insatser skulle vara dels att det blir någonting gjort i Baltikum tidigare, dels att man kunde få jobb i gång såväl i Baltikum som i Sverige. Men av svaret förstår jag att utrikesministern menar att det rör sig om så stora projekt att Sverige inte ensamt kan påta sig ansvaret. Nej, det är inte heller min mening att så skall ske. Det finns faktiskt anläggningar, tätorter och industrier som är av mindre omfattning än vad interpellationssvaret kan ge intryck av, där vi skulle kunna tänka oss att även mindre svenska företag hade en möjlighet att verka. Jag är rädd för att om man går genom de aktuella och i och för sig förträffliga organen kan det bli så stora projekt att de mindre och medelstora svenska företagen har väldigt svårt att hävda sig i den konkurrens som kanske uppkommer. Jag vill dock notera att mycket är på gång, och det är glädjande att verksamheten efter hand kommer att accelerera. Men jag tror att vi skulle vinna ökad snabbhet om vi tillät svenska företag att ganska snart -- låt mig säga omgående -- ta sig an vissa mycket specifika och begränsade mindre arbeten. Då skulle vi få ett snabbt resultat.
Fru talman! Säkert ligger det en hel del i detta att just de mindre och medelstora företagen har en chans att komma i gång snabbt. Jag vill gärna hänvisa till de beslut som fattades i Nordiska ministerrådet om de investeringsbanker som skall komma till stånd och som sätts upp i de tre baltiska länderna. Både Nordiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken kommer liksom att få särskilda fönster, och syftet är att särskilt arbeta med mindre och medelstora företag. Man skall hjälpa de mindre och medelstora företagen att komma i gång i Baltikum, men jag undrar om det inte också kan finnas möjlighet till en sorts joint venture, en samverkan. Detta tror jag skulle vara av värde också i detta sammanhang.
Fru talman! Jag tar detta till intäkt för att man inte glömmer bort de mindre och medelstora företagen i Sverige som är kunniga på det här området och att man hanterar frågorna på ett öppet och flexibelt sätt, så att man inte låser sig i stora strukturer som möjligen kan både försena och förhindra en bra lösning av frågorna.

Fru talman! Jag vill bara påpeka att det faktum att vi i Sverige finansierar så pass många förstudier och så pass mycket rådgivning gör att det byggs upp en betydande kompetens här hemma, vilket ju även kan ge de svenska företagen ett försteg.

Fru talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om jag är beredd att verka för att lagen ändras så att konsumenterna får korrekt information och därmed valfrihet att välja svenskt eller importerat kött i beredda livsmedel. Annika Åhnberg har frågat civilministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att tillgodose konsumenternas krav på korrekt information om livsmedel. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar de här två frågorna i ett sammanhang. Enligt livsmedelsförordningen får livsmedelsverket föreskriva att färdigförpackat livsmedel skall märkas med uppgift om det land där livsmedlet är producerat, s.k. ursprungsland. Med stöd av detta bemyndigande har livsmedelsverket i sin kungörelse med allmänna tillämpningsföreskrifter och allmänna råd föreskrivit att produktionslandet, dvs. ursprungslandet, skall framgå på färdigförpackade livsmedel. I fråga om beredda livsmedel menas enligt bestämmelsen med produktionsland det land där beredningen utförts. Enligt de allmänna råden till bestämmelsen menas med beredning tillagning, blandning, värmebehandling och liknande behandling av livsmedlet samt malning av köttfärs. Styckning, skivning och delning i bitar är däremot inte att anse som beredning. Bestämmelsen avser således livsmedlet och inte de råvaror eller beståndsdelar i övrigt som ingår i det. Sverige är omfattande, t.ex. kontrolleras kött som importeras till Sverige med avseende på förekomst av rester av hormoner och andra läkemedel. Vetskapen om Sveriges hållning mot dessa ämnen torde i sig minska risken att vi nås av produkter med sådana ämnen. Jag vill också påpeka att användning av hormoner är förbjuden inom EG och att karenstider för användning av läkemedel finns. Vidare har EG-länderna kontrollprogram för att kontrollera förekomsten av dessa ämnen. Slutligen har livsmedelsverket 1989 fått i uppdrag att träffa överenskommelser avseende garantier för att tillväxthormoner inte har använts i produktionen av det kött som exporteras till Sverige. Sådana avtal har träffats med USA, Australien och Nya Zeeland. Motsvarande krav har även meddelats övriga länder som exporterar kött till Sverige. Naturligtvis är det viktigt att de konsumenter som så önskar skall ha möjlighet att på enklast möjliga vis få reda på varifrån råvaror i beredda livsmedel är importerade. Detta är i grunden en fråga om att konsumenternas krav på utförlig information i första hand bör tillmötesgås av producenterna och av butikerna. Livsmedelslagstiftningen ställer dock upp vissa minimikrav för märkningen. Dessa krav måste naturligtvis överensstämma med de internationella åtaganden Sverige har gjort och kommer att göra. Jag syftar här främst på det förestående EES-avtalet, där EFTA-länderna bl.a. åtar sig att anpassa sina märkningsregler till EG:s. Mot denna bakgrund är det inte möjligt att föreskriva att ett berett livsmedel skall märkas med uppgift om varifrån de ingående råvarorna ursprungligen kommer. Jag anser dock att det krav på korrekt märkning som framförs av många konsumenter och i de här frågorna är berättigat. Det är därför enligt min mening lämpligt att föreskrifterna förtydligas så att begreppet ursprungsland förbehålls det land varifrån råvaran kommer, medan man för beredda produkter använder sig av beteckningen beredningsland. De andra möjligheter som finns att förbättra den s.k. ursprungsmärkningen håller för närvarande på att utredas inom departementet, och jag avser att vidta de åtgärder som är möjliga för att uppnå en förbättring på detta område.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret -- väluppfostrad som jag är -- men särskilt nöjd är jag naturligtvis inte. Vi har diskuterat den här frågan många gånger tidigare, och när jordbruksministern ännu var ledamot av riksdagen och ordförande i riksdagens jordbruksutskott hade han märkligt nog en helt annan uppfattning om vad som borde gälla. Han delade då den uppfattning som jag och många andra har, dvs. att konsumenterna har rätt att få en tillförlitlig ursprungsmärkning. Nu, när jordbruksministern borde ha större möjlighet att verka för det kravet, tycks intresset ha avtagit, och det beklagar jag. Jag delar inte uppfattningen att kontrollen av importerade livsmedel är god när det gäller kött. Importen till Sverige har traditionellt gällt framför allt frukt och grönsaker, och fortfarande utgör importerat kött en mycket liten del av den svenska livsmedelskontrollen. Sedan säger jordbruksministern att vi inte kan hävda de här kraven därför att vi nu närmar oss EG och måste anpassa oss till de regler som gäller där. Jag skulle gärna vilja veta om Sverige i förhandlingarna aktivt har krävt att få behålla ursprungsmärkningen. Det är självklart att den frågan inte är så intressant inom EG-blocket, där länderna sinsemellan inte har så olika regler. Men för oss, som på många punkter har avvikande regler, är det ett mycket stort konsument men också producentintresse att kunna fortsätta att hävda de kvalitetskrav som vi har haft i Sverige. Jag skulle vilja ha en redovisning svart på vitt: Har man över huvud taget från Sveriges sida försökt hävda de här kraven? Jag betvivlar det. Jag anser att det här är ett krav som Sverige måste ställa. Jag är övertygad om att konsumenterna i Sverige kommer att gå vidare och ställa krav på livsmedelshandeln, men konsumenterna är tyvärr ibland en svag part och behöver stöd av lagstiftning och regelverk. Det är ynkligt att de inte får det stödet av Sveriges regering.
Fru talman! Först vill jag ta upp den fråga som båda frågeställarna aktualiserar, nämligen kontrollen av importerat kött. När det gäller importerade livsmedel har livsmedelsverket fått bättre ekonomiska möjligheter efter den 1 januari 1991, men det finns bekymmer, framför allt med analysmetoderna. Det är svårt att spåra restsubstanser i kött, och det pågår ett arbete med att utveckla det. Jag är något förvånad över att frågeställarna inte bättre noterar vad jag säger i slutet av mitt svar. Jag använder en stor del av svaret åt att försöka reda ut hur det förhåller sig, men jag säger avslutningsvis att den nuvarande bestämmelsen om att ursprungsland och beredningsland skall vara samma sak är orimlig och att jag avser att få till stånd en ändring. Vi undersöker också i departementet hur man kan gå vidare med ursprungsmärkningen, för att just ge konsumenterna den trygghet och även den valfrihet som båda frågeställarna efterlyser. De regler som kan bli aktuella vid ett EES-avtal är framförhandlade sedan en tid tillbaka, och huvuddelen innan jag hade ansvaret för departementet. Dessa regler kommer att överföras också i EG-sammanhang, och jag vill gärna understryka att jag inte har någonting emot att i den mån det är möjligt aktualisera frågan om ursprungsmärkning på nytt, utan jag vill tvärtom ta upp och driva den.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för beskedet att han är beredd att på nytt ta upp den här frågan, och jag skall nogsamt komma ihåg detta och eventuellt vid tillfälle påminna honom om det. Jag hade naturligtvis noterat att jordbruksministern i slutet av sitt svar angav nödlösningen att man åtminstone borde kunna skilja på beredningsland och ursprungsland. Den lösningen är bättre än ingenting, men ännu bättre vore klara och tydliga regler, som angav ursprungsland. Varje människa som försöker sätta sig in i de här reglerna tar sig för pannan -- det är fullkomligt vansinnigt. Vad är beredda livsmedel? Om man skär och hackar köttet och blandar det med grönsaker i en förpackning har man inte berett det. Om man häller på litet salt och peppar och mal köttet har man berett det. Också för handeln är det svårt att reda ut vad som avses med beredda och icke beredda livsmedel. Jag skulle gärna vilja framföra att det oklara besked som vi i dag har fått är någonting som konsumenterna i Sverige inte kommer att låta sig nöja med. Att konsumenterna får gehör för sina krav är egentligen en förutsättning för en ökad internationalisering på det här området.

Fru talman! För att börja där Sigrid Bolkéus slutar, vill jag gärna understryka att märkningen bygger på att det inte skall stå på allting att det är svenskt. Det skall stå svenskt på det som är svenskt och någonting annat på det som inte är svenskt. Detta att man för närvarande jämställer beredningsland med ursprungsland är en fråga som jag har blivit uppmärksammad på relativt sent men som jag omedelbart har tagit itu med. Vi förbereder alltså en ändring där. Jag tror att kvaliteten på livsmedel är ett konkurrensmedel, såväl i Sverige som i omvärlden, och det blir mycket intressant i samband med ökad internationell handel. Jag vill också understryka att konsumenten alltid har en egen roll att spela på marknaden i förhållande till handel och till producent, och det går där att kräva aktivitet, inte bara genom lagstiftning. Det innebär inte att jag drar mig undan behovet av lagstiftning -- tvärtom är jag beredd, som jag har sagt tidigare, att förelå åtgärder. Jag bedömer inte detta som en nödlösning, som Annika Åhnberg säger, utan det är en klar skärpning av de bestämmelser som vi har om vi skiljer på beredningsland och ursprungsland.

Fru talman! Det är förmodligen inte jordbruksministern som handlar köttfärsen i familjen Olsson, för annars skulle han veta att det inte är så oerhört lätt för konsumenten att spela sin roll, särskilt inte när regelverket rent ut lurar en. Hur skall konsumenten kunna spela sin roll när han går in i en livsmedelsaffär och vill handla svenska produkter, därför att han kanske har varit med i decennier och aktivt drivit fram de höga kraven på minskad miljöpåverkan, på en bättre djurhållning, på hög kvalitet osv. i livsmedelsförädlingen? Hur skall man kunna spela sin roll som konsument när man faktiskt rent ut sagt blir lurad av gällande regelverk? Jag antar att vi för dagen får nöja oss med jordbruksministerns besked att det i framtiden åtminstone inte skall stå Sverige angivet som ursprungsland när råvaran uppenbarligen inte är från Sverige. Sverige skall då i vart fall anges som beredningsland. Jag förmodar att vi får anledning att återkomma till här diskussionen. Jag tror nämligen inte att konsumenterna nöjer sig med detta besked, även om det är ett steg i rätt riktning.
Fru talman! Avsikten var heller inte att konsumenterna skulle nöja sig med ett besked i en frågestund i riksdagen. Den här processen fortsätter, och vi har tagit tag i den. Jag hade gärna hoppats att åtminstone Annika Åhnberg, som i flera år har deltagit i samma utskott som jag och som där har varit med vid behandlingen av sådan här frågor, litade på att jag, när jag säger att jag tänker ändra på detta, också har för avsikt att göra det. Det kan emellertid inte skada att för fjärde gången säga till dem som har frågat och till kammarens protokoll att det, om jag får igenom min vilja, i framtiden inte skall vara möjligt att ange beredningslandet som ursprungsland. Beredningslandet är nämligen inte detsamma som ursprungslandet.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis bara säga att jordbruksministerns förtroende för regeringslöften är ganska nyvunnet; jag kan inte påminna mig att det var lika stort tidigare. Självfallet är jag ändå tacksam för detta löfte, och jag tror att många konsumenter med mig är tacksamma för det. Naturligtvis kommer vi också att nogsamt bevaka att löftet infrias i praktiken och att detta sker snabbt.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att forskningen vid enheten för experimentell patologi och riskforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet skall kunna fortsätta. I årets budgetpropsition har regeringen föreslagit att lantbruksuniversitetet skall spara 30 milj.kr. nästa budgetår. Lantbruksuniversitetet har som ett led i sitt budgetarbete beslutat att avveckla enheten för experimentell patologi och riskforskning. 1986 till lantbruksuniversitetet från Stockholms universitet. Den inordnades år 1987 i institutionen för patologi vid den veterinärmedicinska fakulteten. Verksamheten vid enheten utvärderades år 1991 av professor Gunnar Jan Pontén, Uppsala universitet. Utvärderarna ansåg att forskningen som bedrivs vid enheten är isolerad, att den vetenskapliga aktiviteten är låg och att verksamheten inte i längden kommer att kunna bli internationellt slagkraftig. Utvärderarnas rapport har ingått i underlaget för det beslut om enhetens avveckling som styrelsen för lantbruksuniversitetet fattade den 3 februari milj.kr. till forskning om joniserande strålnings sena effekter. Den forskning som finansieras med dessa medel beräknas kunna pågå ytterligare ett par år. Forskningsprojekt som finansieras av externa medel berörs inte av avvecklingen. Inte minst i dagens läge är det viktigt att verksamheter fortlöpande omprövas. Detta gäller även forskningen. Lantbruksuniversitetet beslutar självt om hur besparingar skall göras. Varken riksdagen eller regeringen detaljstyr lantbruksuniversitetets resursanvändning eller lokaliseringen av verksamheterna. Detta har också nyligen slagits fast av riksdagen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som gör mig ännu mer oroad. Inte heller jag tycker att vi i riksdagen skall detaljstyra forskningen, men vi skall åtmistone ta ställning till om vi tycker att forskningen är värdefull och om den behövs fortsättningsvis. Jag trodde att Karl Erik Olsson ställde upp på det. Om vi, som vi har gjort i det här landet, har satsat på kärnkraft, har vi enligt min uppfattning också en skyldighet att bedriva grundforskning kring lågdoseffekter. Jag hörde nyligen på radion att en engelsk forskare, som tidigare inte trodde att lågdoseffekter påverkade exempelvis gener, nu har kommit till en annan slutsats och omvärderat tidigare forskningsresultat. Det finns alltså en mycket stor osäkerhet kring den här typen av forskning. Jag menar därför att det är viktigt att vi kan fortsätta med den här typen av forskning i Sverige och att vi har en skyldighet att göra det. Tycker inte statsrådet det?
Fru talman! Den forskning som har anvisats särskilda medel av statens strålskyddsinstitut avbryts inte i och med detta. Det som naturligtvis bekymrar mig är den kommentar som vi och universitetet har fått om att den här enheten inte har lyckats särskilt bra och att den kanske därför inte fyllde sin funktion. Ur den synpunkten kan jag ha förståelse för universitetets beslut. Debatten om vilken forskning som behövs och som skall finnas skall naturligtvis bl.a. också drivas av riksdagen, och givetvis måste regering, myndigheter och universitet lyssna på vad riksdagen säger i dessa sammanhang.
Fru talman! Omkring år 1985 fördes den här debatten. Denna enhet, som då var kopplad till Stockholms universitet, hotades också vid det tillfället av nedläggning. Riksdagen uttalade då att det var mycket värdefullt att denna forskning kunde fortsätta och att kontinuiteten inte skulle brytas. Sverige har också i detta sammanhang deltagit i ett internationellt samarbete, och internationellt är man förvånad över att vi i Sverige funderar på att lägga ned den här typen av grundforskning. Det är därför högst angeläget att forskningen kan fortsätta. Det gläder mig att statsrådet ändå menar att det är viktigt att vi tar upp den här frågan, och jag uppfattar hans uttalande som ett visst stöd för den här typen av forskning. Men det är en sak att bedriva verksamheten i forskningsprojekt, och det är en annan sak att ha en enhet som kontinuerligt kan hålla på med den här typen av forskning. Det är det som är viktigt, så att man inte avbryter kontinuiteten. Jag är vidare inte säker på att utvärderarna menade att man borde lägga ned hela verksamheten. Det är möjligt att verksamheten är udda även inom ramen för lantbruksuniversitetet och att den borde ske på ett annat ställe, men då måste man i regeringen ta upp hur den här typen av forskning skall bedrivas och var det skall ske.
Fru talman! Låt mig ytterligare klargöra historieskrivningen. I budgetpropositionen 1985/86 föreslog den dåvarande utbildningsministern att den här verksamheten inte skulle fortsätta, men den dåvarande oppositionen i riksdagen ville någonting annat, och därefter hände det som jag tidigare har relaterat. Debatten har alltså förts tidigare, och debatten kanske fortsätter. Jag har för närvarande ingen avsikt att vidta någon åtgärd med anledning av universitetets beslut i den här frågan.
Fru talman! Regeringen kommer alltså inte att ta upp frågan om vi skall ha en sådan här enhet? Risken är ju att det blir väldigt svårt att få en kontinuitet om man avbryter verksamheten nu. Det är bättre att låta verksamheten fortsätta och att ta ställning till hur man skall organisera den. Som jag sade tidigare tycker jag att vi har en skyldighet att ta reda på vad kärnkraften får för effekter på befolkningen, när vi nu har satt i gång den. Detta är inte minst viktigt med tanke på de kärnkraftverk som finns runt omkring oss i Östeuropa och på andra sidan Östersjön, vilka verkligen utsätter det svenska folket för risker. Därför är det just i dag desto mer anmärkningsvärt att man skall lägga ned den här typen av grundforskning. Det kommer ju nu forskningsresultat som tyder på att även lågdosstrålning har effekt på människan.
Fru talman! Jag kan känna sympati för de tankegångar som Ingela Mårtensson här tar upp. Det råder inget tvivel om det. Däremot kan jag inte i dagsläget se att universitetet har gjort något fel. Tvärtom har man följt ett råd när det gäller den här enheten. Tills vidare får det vara så.
Fru talman! Det är en sak att man i en budgetdiskussion anser att en enhet kanske är litet udda inom den veterinärmedicinska fakulteten, men det innebär ju inte att man säger att man inte alls behöver den här typen av grundforskning. Någon måste ju ta ansvar för om vi skall ha den här typen av grundforskning, och jag menar att det är regeringens sak.

Sedan den 1 januari i år krävs dock att veterinär anlitas vid avhorning av kalvar. Ändringen i djurskyddsförordningen syftade till att säkerställa att av horning i fortsättningen alltid sker under bedövning, vilket förutsätter anli tande av veterinär. I förarbetena till djurskyddslagen anges att kravet på att veterinär anlitas för operativa ingrepp i princip innebär att veterinären själv skall verkställa ingreppet. Gäller det annan behandling kan det däremot ibland vara tillräck ligt att veterinären lämnar anvisningar till någon annan rörande behandling ens utförande. När det gäller avhorning är emellertid det för djurskyddet väsentliga inte vem som utför ingreppet utan att detta sker under bedövning, vilket kräver att en veterinär har ansvar för ingreppet. Det är den bedömningen som utgör grund för regeringens beslut att ändra djurskyddsförordningen så att det nu mera krävs veterinär medverkan vid avhorning. Till grund för ändringen lig ger då också uppfattningen att djurskyddslagstiftningen inte kan anses ut göra något hinder mot att en veterinär, som förskriver det bedövningsmedel som behövs för avhorningen, överlåter till någon annan att utföra ingreppet. I det enskilda fallet ankommer det givetvis på veterinären att själv pröva om en sådan delegering kan ske. Regeringen har således inte för avsikt att vidta någon ytterligare åtgärd i denna fråga.
Fru talman! Jag tackar för svaret, men inte heller denna gång är jag särskilt nöjd. Vad jordbruksministern säger är i klartext att det egentligen är hans och regeringens uppfattning att avhorning av kalvar inte är ett operativt in grepp och att man inte behöver vara veterinär för att syssla med bedövning, men att -- tyvärr -- denna uppfattning inte överensstämmer med lagen och att man därför får försöka gå diverse slingervägar för att ta sig runt den. Det har man också verkligen gjort i det här fallet. Det svar som jordbruksminins tern gav är sannerligen inte klargörande, utan i stället oerhört förvirrande. Frågan om avhorning av kalvar har också blivit föremål för en delvis ganska inflammerad debatt mellan två yrkesgrupper, djurskyddsteknikerna och ve terinärerna. Jag lägger mig inte i den, utan min utgångspunkt är djurskydds aspekten. Min ståndpunkt är också den att avhorning av kalvar inte står i överensstämmelse med djurskyddslagen. Den säger nämligen att vi skall hålla husdjur så, att de kan leva i enlighet med sitt naturliga beteende. Om djuren av naturen är utrustade med horn, borde det också vara rimligt att vi höll dem på ett sådant sätt att de kunde leva med sina horn. Jag inser att man inte alltid kan undvika avhorning, men av det anförda föl jer att jag anser att man skall vara mycket restriktiv med avhorning. I prakti ken ökar faktiskt avhorningen av kalvar, och det tyder på att det är något fel i djurhållningen. I stället för att närma sig en ökad uppfyllelse av lagen går man åt det andra hållet, och det är fel. Då kan jag inte tycka annat än att det är ytterst beklagligt att regeringen med detta beslut accepterar och befräm jar ett sådant beteende. Lagen säger att avhorning av kalvar är att anse som ett operativt ingrepp, vilket förutsätter att veterinär skall medverka. Veterinären kan dock knap past medverka om han över huvud taget inte är närvarande. Regeringen gör då den abrovinken att säga att med operativt ingrepp skall i det här fallet menas bara att ingreppet sker under bedövning. Det är ett helt orimligt sätt att tolka en lag, och det är inte acceptabelt.
Fru talman! Först en liten kommentar till den egentligen grundläggande frå gan om nötkreatur skall avhornas eller inte. De s.k. husdjuren, som inte helt lever sitt vilda liv, har fått inrätta sig i ett något annorlunda ''samhälle'' -- låt mig kalla det så. Bl.a. annat är de mer hopträngda än om de levde helt vilt i det fria. Å andra sidan: om de levde fritt här i våra trakter, skulle de kanske inte må så väl som när de får husrum, ströbädd och sådant vintertid. Med många djur tillsammans i lösdrift kan det uppstå ganska stora skador på djuren, om de inte avhornas. Vilket som är lämpligast är en fråga som kan diskuteras mycket länge. Ofta är det nog med tanke på vad som händer när djuren blir äldre mer djurvänligt att avhorna kalvarna än att låta dem ha horn. Det grundläggande är då naturligtvis att djuren inte skall utsättas för onödigt lidande i samband med avhorningen, och det är en punkt som tas upp i djur skyddslagen. Det är denna förbättring som nu har åstadkommits. Vem som skall göra ingreppet kan naturligtvis diskuteras mellan olika yrkesgrupper, men det viktiga är att veterinär anlitas. Det är nödvändigt för att få tillgång till bedövningsmedlet, som bara veterinär kan förskriva. Om ingreppet se dan görs av veterinären själv eller av någon som veterinären har förtroende för må i detta fall vara en fråga för den enskilde veterinären att avgöra.
Fru talman! Självfallet måste man ha en rätt pragmatisk hållning. Man måste t.ex. i praktiken ta ställning till om det är bättre att ha djuren i lösdrift och avhorna dem än att ha dem i trånga bås och inte avhorna dem. Men princi pen måste ändå vara att vi skall eftersträva en djurhållning som i allt högre grad uppfyller djurskyddslagens anda och mening. Det är väl t.ex. också där för som vi har beslutat att kalvar numera skall avhornas under bedövning. Det är vi alla överens om, vilket inte har varit fallet från början. Men om bedövningen av kalvarna är en sådan typ av behandling som kräver veterinärs närvaro, måste vi väl också ta nästa steg och se till att detta blir uppfyllt. Det finns exempel på att bedövningen inte faller ut rätt, utan djuret reagerar. Man behöver då ingripa på något sätt, vilket är svårt att göra när veterinären inte är närvarande. Det finns också exempel på att man kanske bränner för djupt när djuret är bedövat och inte kan visa någon reaktion. Har vi sagt att det gäller ett smärtsamt ingrepp och att man därför måste bedöva, måste vi också ta nästa steg, nämligen att se till att bedövningen sker på ett acceptabelt sätt. Dessutom: Vill man ändra lagen, måste man göra det i den ordning som tillämpas i den här församlingen, inte genom att omdefi niera ord.
Fru talman! Annika Åhnberg påstår att det är nödvändigt att veterinär är närvarande när dessa ingrepp sker. Det är inte nödvändigt. I förarbetena an ges inte någonstans att anlitande av veterinär betyder att veterinären skall vara närvarande. Det finns alltså ett utrymme för att hantera denna fråga precis så som regeringen har gjort. Jag tror att det är ett mycket praktiskt sätt att hantera det. Fram till årsskiftet var det faktiskt ofta så att det här operativa ingreppet utfördes utan bedövning, av djurägarna själva. Det är nu slut på det, och det krävs en annan ordning. Jag tycker att det är ett stort steg i rätt riktning.
Fru talman! Jag delar inte regeringens uppfattning om hur lagen skall tolkas i det här avseendet, och det är många med mig som inte göra det. Jag vill bara ställa följande fråga: Kommer vi att kunna se fram emot nya omdefini tioner av begreppet operativt ingrepp? Kommer det att dyka upp andra före teelser där regeringen i begreppet lägger in något helt annat än vad det up penbarligen täcker, något som möjliggör för helt nya grupper att göra opera tiva ingrepp? Det rimliga är väl att man, om man anser att avhorning inte är operativt in grepp och att bedövning inte kräver veterinärs närvaro, får komma tillbaka till riksdagen med ett förslag av den innebörden och försöka övertyga riksda gen och den allmänna opinionen om att man har rätt. Då kan vi få en allmän och bred diskussion. Då kan vi få se om allmänheten och den här försam lingen delar regeringens uppfattning på den här punkten eller inte.
Fru talman! Det står i bakgrunden till lagstiftningen att det när det gäller operativa ingrepp i princip inte bör få förekomma att annan än veterinär själv verkställer ingreppet. Orden ''i princip'' innebär att det finns ett visst utrymme att tänja. I det här fallet gäller det en mycket specifik åtgärd, som är klart definierad. Man vet hur den hanteras, och det har under många år varit normalt att djurskyddstekniker med utbildning på området, t.ex. an ställda av husdjursföreningar, utför detta arbete. Om veterinär ställer sig bakom detta, måste denne bedöma att den person som får uppdraget har den erforderliga kompetensen. Det är en praktisk väg och en mer djurvänlig hantering än vad vi har varit vana vid tidigare.
Fru talman! Det är naturligtvis bra att vi är överens om det grundläggande syftet att få fram en mera djurvänlig hantering, men jag tycker ändå att det som jordbruksministern nu säger är rätt allvarligt. Han säger att lagen inne håller ett begrepp som det går att tänja på och dessutom att det är regering ens uppgift att göra det. Den uppfattning som regeringen har i denna fråga delas uppenbarligen inte av myndigheten på detta område, statens jord bruksverk. Jag tycker att det finns all anledning att ordentligt utreda denna tolknings fråga och att regeringen själv borde ta på sig ansvaret att se till att så sker. Detta är definitivt inte en fråga som vi kommer till slutet med genom denna debatt i dag, utan vi har all anledning att återkomma.
Fru talman! Jag noterar att Annika Åhnberg och jag är överens om den grundläggande inställningen, att det är djurskyddet som är det väsentliga, inte vem som utför en viss åtgärd. Det är därför som det också är möjligt att hantera det här på ett praktiskt sätt, precis som regeringen nu i sitt beslut har bestämt skall ske.
Fru talman! Av den grundläggande gemensamma inställningen att det är djurskyddet som är det väsentliga följer enligt min mening också den själv klara slutledningen att det blir rätt viktigt vem som har att göra olika typer av ingrepp. Jag tror inte att vi kommer längre med diskussionen i dag, men den är definitivt inte avslutad med detta.

Fru talman! Hadar Cars har frågat mig om vad regeringen avser att göra för att vi i Sverige skall få en fungerande konkurrens mellan producenter av me jerioch charkuteriprodukter. Ökad konkurens står högt på dagordningen för regeringen. I regeringsför klaringen understryks att konkurrenspolitiken skall skärpas och att såväl of fentlig som enskild maktkoncentration skall motarbetas. Riksdagen fattade våren 1990 ett viktigt beslut om en reformering av den svenska livsmedelspolitiken. Detta beslut innebär ett avsevärt ökat inslag av marknadslösningar inom livsmedelssektorn genom intern avreglering. I riks dagsbeslutet understryks också den småskaliga livsmedelsindustrins bety delse för en fungerande konkurrens. Effekterna av den livsmedelspolitiska reformen är hittills positiva. Bland an nat har priserna på livsmedel under år 1991 i stort sett legat stilla, medan För att förhindra att näringen tar över de regleringar som riksdagen beslu tade skulle avvecklas fattade riksdagen vidare våren 1991 beslut om en för stärkt konkurrenslagstiftning inom livsmedelssektorn. Denna lag skall vara i kraft tills en ny generell konkurrenslagstiftning träder i kraft. Regeringen kommer till hösten att förelägga riksdagen en proposition om en sådan ny förstärkt konkurrenslagstiftning. I regeringsdeklarationen understryks att omställningen av jordbruket skall fullföljas och att syftet är att Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring. Ett svenskt medlemskap i EG kommer också att innebära att den svenska livsmedelsindustrin utsätts för ökad kon kurrens. Den svenska regeringen arbetar också aktivt inom ramen för GATT för att genom ömsesidiga sänkningar av gränsskydd och interna stöd till jordbruket få till stånd en ökad internationell handel med jordbruksråvaror och livsme del. För att kunna tala om en fungerande konkurrens är det emellertid av största vikt att konkurrensen sker på lika villkor. Jag vill i det här sammanhanget också peka på den viktiga roll som konsu menterna har på marknaden. Genom bl.a. konsumentberedningen och pris kommissionen bevakar regeringen konsumenternas intressen.
Fru talman! Jag vill tacka herr jordbruksministern, som i sitt svar talar varmt om konkurrens på lika villkor, om marknadslösningar, om behovet av EG anslutning och om önskemålet om ökad internationell handel. Allt detta är bra. Det är också bra att jordbruksministern uppenbarligen spelade en roll för att få Arla att ta tillbaka sina prishöjningar. Men egentligen är det litet dystert att det skall behövas ministerord för att påverka prisutvecklingen på viktiga matprodukter. Det skulle inte behövas, om det i Sverige fanns en fungerande konkurrens på dessa områden. Det är ju så -- inte sant, herr minister? -- att vi i Sverige betalar mycket för mjölken, även i vår roll som skattebetalare. Genom de kobidrag som infördes för ett antal år sedan har vi under tre år i dagens penningvärde nu betalat över 6 miljarder kronor till dem som håller kor. Det innebär naturligtvis att vi beta lar mer för de produkter som de framställer, inkl. färskmjölk. Mjölken är alltså väsentligt dyrare för konsumenten än vad som syns i affären. Låt oss jämföra med hur det är i EG. EG ger per liter mjölk ett stöd om ungefär 2 kr. I Sverige uppgår stödet till 3:50 kr. Det svenska stödet är alltså nästan dubbelt så högt som EG-stödet. Min slutsats av detta angående det här väsentligt högre stödet är att man i Sverige borde genomföra en förtida sänkning av stödet till färskmjölk till EG:s nivå gentemot alla länder, dvs. helt i enlighet med GATT-reglerna. Det skall göras i syfte att förbättra konkurrensen i Sverige. Åtgärden kan ses, om man så vill, som en förtida EG-anpassning. Är detta också regeringens syn? Vill ministern ta sådana initiativ att Sverige i god tid anpassas till EG:s regler på det här området?
Fru talman! Hadar Cars går betydligt utöver den grundläggande frågan. Men jag har ingenting emot att diskutera hela området. Först har vi den aktuella debatten om Arlas mjölkpris. Debatten visade att där fanns en reaktion i samhället. Jag vill inte övervärdera min egen roll i sammanhanget. Det fanns andra statsråd som gjorde ännu klarare uttalan den än vad jag gjorde. Men det var debatten i samhället som utgjorde ett hinder för att höja mjölkpriset i det här fallet. Det tyder på att det, även om den vanliga konkurrensen, som kan vara större på andra områden, inte är lika stor inom mjölksektorn, i dag finns ett medvetande som gör att livsme delspriserna hålls nere. Utvecklingen förra året visar på att livsmedelspriserna inte följde med i den allmänna prisutvecklingen. Det tycker jag är positivt. Vi har brutit trenden, och det tycker jag, sett ur ett konsumentperspektiv, är angeläget. Det går naturligtvis att diskutera de s.k. kobidragen, som i och för sig kom till som en ersättning för en icke gjord gränsskyddshöjning -- det är alltså fråga om en ersättning för ett pris. Jag ger Hadar Cars rätt på den punkten. Samtidigt vet vi att det i Sverige, precis som i andra länder, förs en debatt om på vilket sätt jordbruket skall kompenseras för en del samhällsuppgifter som inte utgör direkt livsmedelsproduktion. Jag vet att inte minst från folk partiets sida vid upprepade tillfällen har förts på tal frågan om att tillföra sådant stöd, t.ex. som arealbidrag. Inom EG är den debatten i dag ännu livligare. Ofta kompletteras relativt försiktiga stöd till mjölken med direktstöd eller med andra subventioner, t.ex. mycket gynnsamma investeringsregler och låneregler som inte finns i Sverige. Jag skall inte gå in på en matematisk beräkning. Men, Hadar Cars, de siffror som nämndes förenklar bilden. Jag anser att vi skall anpassa det svenska jordbruket till EG. Det finns skäl att på vissa områden göra det tidigare. Jag tror att man skall vara försiktig med att på det här området gå för långt för tidigt. Det kan slå ut svenskt jordbruk i onödan.
Fru talman! Jag tar fasta på det som jordbruksministern sade, nämligen att vi kan anpassa det svenska jordbruket tidigare till EG än vad som är nödvän digt med hänsyn till medlemskapet. Jag tycker att det är ett mycket viktigt uttalande. Det är helt riktigt, som jordbruksministern sade, att vi i folkpartiet tycker att arealbidrag är ett bra sätt att ersätta jordbrukarna för den miljöinsats som de gör. Låt oss skilja på miljöinsatsen och deras produktion och framför allt betydelsen av konkurrens för att kunna hålla priserna nere. Subventionerna utgörs inte bara av kobidragen utan också av den förmåns behandling som ges jordbruksprodukterna genom att en lägre moms läggs på dem. Vi satsar mycket på att hålla jordbrukspriserna nere med hjälp av skattepengar. Men ändå hjälper inte det. Ministern måste rycka ut och göra en insats eftersom det saknas konkurrens. Hur skall vi, herr jordbruksminis ter, se till att vi får en ökad konkurrens snabbt inom livsmedelsområdet?
Fru talman! Först och främst har vi frågan om s.k. förtida anpassning till EG. Det är många saker som är inblandade i den debatten. Vi vet att EG planerar för att kraftigt sänka sina redan låga foderpriser. Det har naturligtvis bety delse för produktionen. Det går inte att bara se till den ena delen utan att även se till den andra delen. Jag tror att det finns möjligheter att komma fram på området. Men om vi i Sverige, som planeras i EG, vill sänka foderpriserna, måste det kompenseras med ett arealbidrag som tas från skattemedel. Men det skulle kunna sänka produktionskostnaderna för animalieområdet. Konkurrensen kommer! Företag av ny karaktär kommer att växa upp, t.ex. med lokal produktion. Produkter från omvärlden kommer till Sverige. Vid ett EG-medlemskap kommer det här att fungera mer eller mindre av sig självt. Till detta kommer det faktum att konkurrenslagstiftningen skärps.
Fru talman! Arealbidraget är egentligen inte ett bidrag utan en ersättning för en tjänst, nämligen att man värnar om miljön. Jag tycker att vi skall skilja på detta och de bidrag som vi ger på grund av en olönsam produktion. Att matpriserna stiger beror främst på att de svenska matproducenterna mö ter alldeles för litet konkurrens. Vad skall konsumenten göra? Skall han sluta att äta? Det är inget alternativ. Statsrådet pekar i sitt svar på den viktiga roll som konsumenten har på marknaden. Hur skall konsumenten utöva den rollen, om det bara finns en producent av de livsmedel som konsumenten måste ha för sin försörjning? Stöten måste sättas in där. Vi måste se till att vi får fram en sänkning av mat priserna genom att konkurrens skapas. En förtida anpassning till EG:s regler skulle hjälpa oss med detta när det gäller t.ex. mjölkpriserna. Jag tycker att vi skall satsa på detta tillsammans och se till att vi snabbt får samma regler i Sverige som EG har när det gäller subventioner av mjölken.
Fru talman! Man måste se jordbrukspolitiken som en helhet, och man måste säkert också inkludera ett stöd för andra insatser än till livsmedelsproduktio nen, dvs. miljöinsatser. I den internationella debatten finns en mycket klar koppling mellan reduce rade priser och direktstöd. Låt sedan gärna direktstödet vara ett stöd som onödiggör en överproduktion. Det är ju bra. Men vi måste se att det finns ett samband. Om vi vill ha ett öppet landskap och bevara den miljön i Sverige, kommer det kanske att kosta litet mer i Sverige än det gör i vissa andra delar av Europa. I Sverige är det på sina håll sämre klimatiska betingelser -- inte så mycket i produktionsavseende som att det krävs dyrare byggnader. Vi har också ålagt oss bättre djurskydd och större miljörestriktioner. Därför får vi vara beredda på en något högre kostnad. Det skall vi också ha med i denna konkurrens -- som jag vill ha på lika villkor.
Fru talman! Vi i folkpartiet är beredda att betala för öppna landskap. Vi kan visst diskutera -- det är jag övertygad om -- hur mycket det skall kosta. Men vad vi i folkpartiet liberalerna oroade oss för var att sänkningen av mat momsen inte skulle leda till en motsvarande sänkning av matpriserna i affä rerna. Så har det inte heller blivit. Därför tycker jag att man måste konsta tera att ingen momssänkning hjälper så länge inte konkurrensen fungerar. Statsrådet har gett uttryck för ungefär samma grundläggande värderingar som dem som vi har i folkpartiet liberalerna. Jag tycker att det är utmärkt. Jag hoppas att de positiva förslag som har nämnts av statsrådet i den här diskussionen om en förtida EG-anpassning också visar sig vara något som regeringen är beredd att driva igenom under en nära framtid.
Fru talman! Jag tycker att det är angeläget att vi inte fortsätter att odla myten om att livsmedelspriserna skulle stiga snabbare än något annat. Det är precis tvärtom. Livsmedelspriserna medverkade förra året till att hålla inflationen nere. Det var innan momsen på maten sänktes. Kurvan var flack -- ingen ökning av livsmedelspriserna för konsumentens del samtidigt som utveck lingen av KPI var över 8 %, dvs. en inflation som var över 8 %. Det här är viktigt att komma ihåg. När det gäller mejerisektorn är det värt att notera att mejeriprodukterna se dan januari 1989, på tre år, har i löpande priser stigit med ungefär 7 % me dan däremot inflationen har varit ungefär 25 %. Omräknat i fasta priser är det fråga om en sänkning i storleksordningen 15 %. Jag är medveten om att här finns direktstöd osv. Men det har haft effekt och inte ätits upp av prisutvecklingen. Samma sak är det med momssänkningen. Den gäller fortfarande i affärerna, och det är jag glad för. Jag bevakar det.
Fru talman! Det hade varit förfärligt om den momssänkning som vi har ge nomfört inte hade fått någon effekt, utan livsmedelpriserna hade stigit mer än andra priser trots momssänkningen. Så har tack och lov inte skett. Men vi måste också ta med de direkta subventionerna i beräkningen. Det instämde jordbruksministern i. Vi har kobidragen på 6 000 miljoner. Dessutom är matsubventionerna lägre. Jag uppfattar det som att vi är överens på en grundläggande punkt. Det är i så fall alldeles utmärkt. Det är inte konsumenternas övervakning av priserna eller jordbruksministrars uttalanden som skall bestämma priserna. Det skall finnas konkurrens också när det gäller livsmedel, som ger konsumenterna möjlighet att välja var de skall handla. De skall kunna köpa där det är billi gast. Det är så konkurrensen fungerar på andra områden. Om det kan bli så även på detta område är det bra.
Fru talman! Jag skulle förmoda att vi i vissa grundläggande avseenden är överens. Annars skulle inte våra båda partier ingå i samma regering. Jag håller med om att det är konkurrensen, marknaden, som skall lösa pro blemen. Jag har själv engagerat mig mycket i den jordbrukspolitiska reform som har lett fram till detta. Däremot får man inte allting på en gång. Men var säker, Hadar Cars, det kommer.
Fru talman! Vi har belyst de skillnader som finns mellan oss och också de stora likheterna. Jag tycker att debatten har varit klargörande.
Fru talman! John Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att det svenska jordbruket inte skall behöva konkurrera på vissa i frågan angivna villkor i fråga om djurhållning vid ett framtida medlemskap i EG. Sverige har ännu inte börjat förhandla med EG om ett medlemskap. Genom det nyligen slutförhandlade EES-avtalet föreligger dock överenskommelser med EG inom flera områden som berörts i John Anderssons fråga. Härvid har Sverige erhållit möjligheter att behålla våra nationella regler på flera för En allmän utgångspunkt för de fortsatta förhandlingarna med EG är att Sve rige skall hävda sina intressen och försöka behålla den goda hälso och smitt skyddsnivå vi har i landet. Det är viktigt att svenska konsumenter kan erhålla livsmedel som kommer från friska djur och uppfyller höga hygieniska krav. Detta kommer att vara en av våra utgångspunkter i förhandlingarna med EG. John Anderssons lista över skillnader mellan svenska regler och EG:s regler är ett bra exempel på att svenskt jordbruk inom flera områden har konkurrensfördelar som är viktiga att framhålla i marknadsföringen på en fri marknad.
Fru talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag utgår från att jordbruksministern och jag är överens om att vi skall ha en fungerande livsmedelsförsörjning i landet oavsett vad som händer framöver. Det skall också vara bra livsmedel och en bra djurhållning. Jag kan se av svaret att jordbruksministern har stora förhoppningar om att jordbruket i vårt land skall klara en EG-anpassning. Jag kan tillägga att detta även gäller LRF. Det är en synpunkt som många i jordbrukssektorn ställer sig tvivlande till och allra helst nu, eftersom jordbruksministern nyss har sagt att han är beredd att göra en förtida anpassning. Det tycker jag är en mycket märklig deklaration av en bonde. Jordbruksministern säger i svaret att Sverige redan har erhållit möjligheter att behålla vissa regler på flera för Sverige väsentliga punkter. Jag skulle vara glad om jordbruksministern kunde nämna några exempel på väsentliga punkter där man har tillmötesgått oss. Jordbruksministern säger att en utgångspunkt är att vi skall behålla den goda hälso och smittskyddsnivå som vi har i landet när det gäller livsmedelspro duktionen. Vidare sägs att Sverige har konkurrensfördelar som kommer att vara viktiga framöver. Jag vet inte om man kan ställa så stora förhoppningar till att konsumenterna skall betala så mycket mera för livsmedlen om de är framtagna på ett visst sätt. Kan det vara realistiskt, om knapphetens kalla stjärna lyser över deras huvuden?